Herr talman! Till Fritz Börjesson vill jag säga att jag vidhåller: Ta gärna min motion och försök göra någonting av den! Sedan efterlyses kritik av den gamla regeringen. Får jag fråga Fritz Börjesson: Vad skulle det ligga för konstruktivt i att här i dag i denna debatt försöka prata om det som varit? Vi har ställt förslag från vårt håll, som i den motion jag åberopat. De har inte förverkligats. Nu har vi en ny regering. Gör någonting ni — i stället för att säga att detta är verkningar av den gamla regeringen och skylla på den! Nu är det jobben för gruvarbetarna det gäller. Jag håller med om att man visst kan uppskatta att 850 jobb räddas, men jag är också angelägen om att påpeka att 350 får sparken. Fritz Börjesson säger på sitt vanliga sätt: Det här är inget unikt — det händer på andra områden, och vi är vana vid detta. Ja, det är en ful vana. Fritz Börjesson! Det ligger en fundamental skillnad i att ni i det här sammanhanget är beredda att sparka ut välutbildade gruvarbetare, som funnit sig i att jobba i en arbetsmiljö som sannerligen inte de flesta människor vill acceptera. Och var, Fritz Börjesson, tar man tillbaka de gruvarbetarna sedan de fått sparken? Vilken tilltro får man till det statliga LKAB efter en sådan manöver? Men detta kanske Fritz Börjesson inte har några bekymmer för — det kanske blir en annan regering som får de bekymren.

Herr talman! Jag hade från början inte avsett att delta i den här debatten, men efter att ha lyssnat till de borgerligas talesman Fritz Börjesson kan jag inte låta bli att uppta kammarens tid ytterligare några minuter. LKAB, liksom de andra stora statliga företagen i Norrbotten, har under det senaste året dragits med rätt stora problem, delvis på grund av den nuvarande konjunkturen och följderna av den. I olika sammanhang har från denna talarstol poängterats de problem de statliga företagen har. När det nu gäller LKAB:s framtid och möjligheter att sysselsätta de anställda har vi från socialdemokratiskt håll föreslagit att man skall få de 300 miljonerna för att kunna sysselsätta alla i företaget. Man har från de fackliga organisationerna redovisat listor med massor av objekt och projekt för att alla skall kunna behålla sina jobb. Det är ganska beklämmande att lyssna till de borgerliga när de helt nonchalerar fackets krav, att lyssna till Fritz Börjesson som intygar sin oro och säger att vi alla känner sorg över LKAB:s utveckling. Men samtidigt — när man sitter i regeringsställning — är man inte villig att ta steget fullt ut för att bereda alla anställningstrygghet. Han talade också i sitt första inlägg om att han skulle kunna tro att malmbanan behöver rustas upp. Att tro och att känna sorg, det präglar genomgående de borgerligas inlägg. Men man behöver inte tro så mycket på att malmbanan, speciellt i södra omloppet, skall behöva rustas upp — det finns ett klart behov av det. Dessutom skulle det kunna sysselsätta väldigt många av de människor som nu känner oro för framtiden och för sina jobb. Vidare säger Fritz Börjesson att han i bänken har en lista på förslag över de här objekten. Det är kanske inte att förvåna sig så mycket över — det är inte på något sätt ovanligt att de borgerliga låter förslag som kommer från de fackliga organisationerna, de anställda, hamna i bänkarna där locken läggs på för att slutligen gå vidare till papperskorgen. Det är viktigt att notera i detta sammanhang. Fritz Börjesson kom hela tiden tillbaka till de allmänna svårigheter som råder i landet på grund av lågkonjunkturen. Men det måste väl ändå vara så att när man gör insatser till följd av långvariga lågkonjunkturer, så bör de kraftigaste insatserna ske där man har den sämsta arbetsmarknadssituationen. I Norrbotten står ju över 23 26 av människorna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. På de orter i malmfälten som det här är fråga om har man en enorm ungdomsarbetslöshet. Man har praktiskt taget ingen chans att få ett nytt jobb i dag om man ställs utanför det gamla. Inte minst med tanke på det stora belopp — 12 miljarder — som detta företag har lämnat ifrån sig till statskassan, vore det underligt om man inte skulle kunna öka på beloppet med 100 miljoner. Herr talman! Jag hyser liksom tidigare talare inte några stora förhoppningar om att den borgerliga riksdagsmajoriteten i kammaren skall gå på det socialdemokratiska förslaget. Men i och för sig visar detta bara de borgerligas verkliga vilja när det gäller att leva upp till sina fagra tal och löften inför det senaste valet, att man skulle utveckla Norrbotten och skapa en framtid även för människorna i det länet. Detta understryker med vilken falskhet de löftena gavs.

Herr talman! Det är kanske inte så meningsfullt att förlänga den här debatten, för det står ju helt klart att de borgerliga har bestämt sig för den rigorösa nej-sägarlinjen. Och den kommer de att hålla fast vid, precis som tidigare. Fritz Börjesson vägrar att diskutera frågorna i stort. Man bortser från den mycket svåra kris som Norrbotten nu skakas av och som betyder att de berörda måste sysselsättas med åtgärder över hela fältet, vilka kan sättas in på basis av länets rika resurser för att skapa sysselsättning både på kort och på lång sikt. Man måste bryta den koloniala strukturen, och staten och regeringen måste känna ett ansvar för att trygga och öka sysselsättningen inom den statliga företagssektorn. Det är egentligen tvåsidiga insatser som måste göras. De statliga basindustrierna måste garanteras de medel som krävs för att modernisera och förbättra redan befintliga anläggningar. Det är på det planet som man med de 300 milj.kr. som facket har begärt hade kunnat skapa sysselsättning och förhindra avskedanden och permitteringar. Eftersom Fritz Börjesson kommer fram med den utredning som skall pågå om LKAB, vill jag än en gång påpeka att inget län har varit föremål för så många utredningar som Norrbotten. Men det finns ju en rad redan färdigutredda projekt som snabbt skulle kunna sättas i gång och ge ett stort sysselsättningstillskott. Dit hör Stålverk 80, gruvprojektet i Kaunisvaara, uranbrytningen i Pleutajokk och utbyggnad, modernisering och förbättringar av ASSI:s industrier både i Piteå och i Kalix. För att Fritz Börjesson skall få klart för sig vilka problem man har inte bara i malmfälten vill jag rycka ut en kommun som illustration. Vi kan ta Pajala kommun i Norrbotten som 1950 hade 15 198 invånare men som 1960 hade minskat till 14 000 för att 1970 vara nere i 10 000. Nu är man nere i ca 9 400 invånare. Men vår länsstyrelses flitiga utredare har också blickat längre in i framtiden. Det finns en prognos som säger att 1980 kommer Pajala kommun att ha drygt 7 000 invånare. Man har inte stannat vid 1980, utan man har även gått till 1990, och då skall kommunen vara nere i 6 000 invånare. Det betyder att med den här takten kommer invånare i Pajala kommun att bli nästan lika sällsynta och ensamt och sorgset vandrande som renarna på Skansen. När det gäller frågan om stödet till LKAB kommer vi inte ifrån att det visar en häpnadsväckande nonchalans att man inte på allvar diskuterar den åtgärdskatalog som de fackliga organisationerna har föreslagit, utan föredrar att lita på LKAB:s styrelse. Facket har ju inte bara, herr Börjesson, föreslagit målning av en trappa och liknande marginella åtgärder, utan man har ett mycket ambitiöst och omfattande program för att klara sysselsättningen. Men det har den borgerliga regeringen totalt struntat i.

Herr talman! Näringsutskottet har i det betänkande som nu behandlas av kammaren tagit upp tre motioner om förbud mot försäljning av vissa leksaker. I de två första motionerna gäller frågan införande av förbud mot import och försäljning av s.k. krigsleksaker. I den tredje motionen föreslås att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen om behovet av en skärpning av marknadsföringslagen när det gäller försäljning av leksaker. Inledningsvis kan konstateras, att det föreligger enighet inom utskottet vad gäller hemställan om att riksdagen skall avslå den tredje motionen, dvs. avvisa kravet på ett uttalande om en skärpning av marknadsföringslagen. Vad oenighet har uppstått om, vilket resulterat i att en reservation har fogats vid betänkandet, är utskottets yttrande över de två förstnämnda motionerna. Till bilden hör att frågan varit uppe en gång tidigare under detta riksmöte. Nr 120 Den 9 december 1977 avslog en enhällig riksdag en motion med hemställan Fredagen den att hos regeringen anhålla om förslag till förbud mot import och försäljning av 14 april 1978 krigsleksaker. Ett likaledes enhälligt näringsutskott anförde då bl.a. följande skäl för att motionen skulle avslås: ”Vad avser motionärernas förslag vill utskottet erinra om att Sverige i internationella överenskommelser har utfäst sig att inte införa s.k. tekniska handelshinder, dvs. sådana regler om varans beskaffenhet som försvårar internationell handel. Undantagna härifrån är regleringar som syftar till att skydda människors liv, hälsa och säkerhet. Utskottet anser mot denna bakgrund inte att riksdagen bör göra en sådan framställning till regeringen som motionärerna önskar. Det är dock angeläget att utbudet av denna typ av leksaker förändras. I detta sammanhang noterar utskottet att konsumentverket har utarbetat vissa riktlinjer med inriktning på säkerhet för vissa slags leksaker. Mellan lekmiljörådet och berörda branschorganisationer har inletts överläggningar om vissa riktlinjer i fråga om försäljning av krigsleksaker. Utskottet utgår från att dessa överläggningar fullföljs.” Nu har endast fyra månader gått sedan riksdagen gjorde detta principiellt viktiga uttalande. Vi reservanter kvarstår således vid den bedömning som då gjordes av näringsutskottet. För att markera denna hållning har vi i reservationen ånyo understrukit att det är angeläget att en sanering av utbudet av krigsleksaker kommer till stånd. I första hand bör detta ske genom frivilliga överenskommelser. Inom konsumentverket pågår f. n. en översyn och omarbetning av riktlinjer för marknadsföring av leksaker. Vi utgår från att frågan om utbudet av s.k. krigsleksaker kommer att beaktas även i detta sammanhang. Med hänsyn till vad jag nyss redovisat samt till tidsaspekterna borde det vara rimligt att påräkna samma behandling i kammaren av de nu aktuella motionerna, vilka i stort sett återupprepar kraven i fjolårets motion. Så har dock inte blivit fallet, eftersom utskottsmajoriteten ifrågasätter utskottets tidigare uttalade tro på frivilliga överenskommelser. Man begär till och med att regeringen skall vidta erforderliga åtgärder, uppenbarligen i den riktning som motionärerna har begärt, som syftar till lagförslag om förbud mot försäljning av s.k. krigsleksaker. Lagstiftning i avsikt att förbjuda försäljning av vissa leksaker är enligt reservanternas mening synnerligen olämpligt. Jag skall redovisa några skäl för detta påstående. En strävan vid all reglering av importhandeln måste vara att undvika icke tariffära handelshinder, och Sverige har också i internationella sammanhang utfäst sig att följa denna internationellt accepterade linje. Undantag från denna överenskommelse anser jag fortfarande är befogade vad gäller regleringar som har till syfte att skydda människors liv, hälsa och säkerhet. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen, i likhet med motionärerna, ansett att krigsleksaker är så skadliga för barnen att införandet av ett tekniskt 43 handelshinder med åtföljande ofta negativa effekter på våra handelspolitiska relationer kan vara motiverat. Skulle riksdagen mot förmodan godta motionärernas lagstiftningskrav, skulle detta dessutom medföra synnerligen stora definitionsproblem. Var drar man gränsen mellan en acceptabel och en oacceptabel krigsleksak? Lekmiljörådets utkast till definition är diffus och torde ej kunna utgöra underlag för en sådan bedömning. Även om en definition av acceptabla krigsleksaker trots allt skulle kunna åstadkommas, torde gränsdragningsfrågorna bli så många att en förbudslagstiftning inte skulle kunna upprätthållas utan en vittgående byråkrati. Anser motionärerna att ett speciellt krigsleksaksverk skall upprättas, eller skall konsumentverkets organisation byggas ut för detta ändamål? En lagstiftning av den omfattning som motionärerna begär leder utan tvivel till ökad byråkrati. Den nya regeringen har lovat att föra en politik som minskar byråkratin i samhället — inte tvärtom! Det står uttryckligen i regeringsförklaringen. Under senare år har kunnat konstateras att leksaksbranschen frivilligt har begränsat utbudet av krigsleksaker. Detta har skett av etiska och moraliska skäl—inte på grund av övertygelse om att krigsleksaker är skadliga. Dessutom har branschen frivilligt avstått från konsumentreklam när det gäller krigsleksaker som har anknytning till vårt århundrade. Frågan är hur långt man kan gå, när vi samtidigt är medvetna om utbudet av inslag med våld och krig i massmedia eller det dokumentära våldet som visas i televisionens nyhetsprogram. En av samhällets väsentliga uppgifter är att verka för att ungdomarna — förutom att beredas utbildning och arbetstillfällen — även får en meningsfull fritid. I dag sysslar många ungdomar på sin fritid med modellbyggen med varierande motiv. Vill verkligen motionärerna förmena ungdomarna denna oskyldiga sysselsättning därför att byggsatserna kan föreställa avbilder av t.ex. regalskeppet Wasa eller ett flygplan av typ Viggen? Reservanterna har den uppfattningen att utbudet av s.k. krigsleksaker skall förändras. Självfallet är det angeläget — och det vill jag bestämt understryka — att det kommer fram leksaker som gör det möjligt för barn och ungdom att syssla med skapande lek. Men förbudslagstiftning är, som jag redan framhållit, icke någon lämplig åtgärd för att nå sådana syften. I en marknadsekonomi bör det stå konsumenterna fritt att välja det man vill köpa. I en fungerande marknadsekonomi råder också en konkurrens som leder till att det är konsumenternas efterfrågan som styr varuutbudet. Föräldrarna i 1970-talets Sverige, dvs. just de människor som på alla andra områden anförtros ett allt större medbestämmande, torde vara så upplysta att de själva kan avgöra vilket lekmaterial som är lämpligt för deras barn. En förmyndarmentalitet vore även mot denna bakgrund olycklig. I detta sammanhang vill jag betona värdet av fostran i hem och skola syftande till att ge alla barn och ungdomar bättre förutsättningar att handla under eget ansvar. Detta är i det långa loppet en mera konstruktiv ungdomspolitik än en planlöst insatt förbudslagstiftning mot enskilda Riksdagen har inom en relativt kort tid infört en mängd förbud som Fredagen den reglerar medborgarnas aktivitet och konsumtion. I många fall upplevs dessa 14 april 1978 inte ha en förankring vad gäller medborgarnas uppfattning om vad som är rätt och vad som är lämpligt. Människor man möter ger ofta uttryck för att det nu blivit alltför många och oöverlagda förbud. Man ifrågasättert.o.m. det arbete i demokratins tjänst som riksdagen har att fullgöra. Även om ett dylikt uttalande inte skall tolkas efter bokstaven, vittnar dess förekomst om det djupa missnöje som ändå finns. Omotiverade förbud kan dessutom föranleda friställningar, vilket är ytterligare ett skäl för att dylika beslut måste fattas på fullgoda beslutsunderlag och med god kunskap om tänkbara följdkonsekvenser. Beslut om förbudslagstiftningen måste enligt min bestämda mening sålunda grundas mera på insikter än på åsikter! Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman!

Flera av våra barnoch ungdomsorganisationer, t.ex. Unga örnar och Vi unga, har också under många år engagerat sig i denna fråga. Genom bl.a. demonstrationer och kampanjer av olika slag har de försökt övertyga samhället om att förbud bör införas mot försäljningen av krigsleksaker. I en av de motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande för man fram några av de viktigaste skälen för människors engagemang i detta upplysningsarbete. Bl. a. understryks att krigslekar och krigsleksaker kan spela en roll tillsammans med andra faktorer — för att utveckla ett aggressivt beteendemönster. Om barnen dagligen leker med krigsleksaker kan en s.k. avtrubbningseffekt uppstå, som innebär att barnen kommer att alltmer acceptera våld i vardagslivet. Även socialstyrelsens lekmiljöråd har under de senaste två åren gjort betydande insatser för att väcka allmänhetens, ansvariga myndigheters och branschorganisationers intresse för att vidta sådana inskränkningar i leksakshandeln som det här gäller. Lekmiljörådet är över huvud taget mycket negativt inställt till krigsleksaker och arbetar hårt för att få bort dem ur leksakshandeln. Jag vill här peka på att vi inte har någon egen tillverkning av krigsleksaker i vårt land. Sten Svensson talade ju i sitt anförande här om att ett förbud skulle kunna skapa sysselsättningsproblem i vårt land. Samtliga större leksaksfirmor importerar emellertid sina leksaker, som i första hand kommer från Hongkong, England och USA. Det är riktigt som Sten Svensson tidigare sade, att näringsutskottet för omkring fyra månader sedan behandlade frågan om förbud mot import och 45 försäljning av krigsleksaker. I betänkandet — som enhälligt antogs av riksdagen — uttalade utskottet bl.a. att det är angeläget att utbudet av denna typ av leksaker förändras. Samtidigt noterade utskottet att lekmiljörådet och företrädare för leksakshandelns branschorganisationer hade inlett överläggningar om vissa riktlinjer i fråga om försäljningen av krigsleksaker. Man utgick då från att överläggningarna skulle komma att fullföljas. Det är riktigt att det var för ganska kort tid sedan, Sten Svensson, men vi har i dag kunnat konstatera att överläggningarna mellan lekmiljörådet och branschorganisationerna har varit resultatlösa. Lekmiljörådet har kunnat konstatera att branschens organisationer inte visat något större intresse för att i samarbete med rådet lösa problemet. Herr talman! I en tidningsartikel om krigsleksaker i Västerviks-Tidningen av den 20 mars i år gör en direktör i Leverantörsföreningen för lekoch hobbyartiklar ett uttalande som bekräftar lekmiljörådets uppfattning om bristande samarbetsvilja från branschorganisationernas sida. Jag vill gärna fästa kammarens och inte minst Sten Svenssons uppmärksamhet på detta uttalande. Mot bakgrund av att branschen anser att krigsleksaker bara utgör 1-2 96 av det totala leksaksutbudet ställs i tidningsartikeln två frågor: ” Varför kan man då inte sluta sälja dem? Räcker det inte med misstanke om skadlighet?” Artikeln fortsätter med uttalandet av direktören: ”Visst har vi råd att undvara dessa 1-2 procent -—-—-. Men vi tror inte att de är skadliga. Och så länge vi inget vet, tycker jag det vore fegt att falla till föga för några kritiska röster.” Detta är ett mycket märkligt uttalande, inte minst med tanke på de citat som jag och Sten Svensson här har läst upp beträffande riksdagens ställningstagande i samband med att vi behandlade förra årets motion. Näringsutskottet har under detta riksmöte i sitt betänkande nr 48 än en gång fått behandla motioner om förbud mot försäljning av krigsleksaker. Den ena är en trepartimotion av Ulla Tillander m.fl. Den andra motionen har avgivits av Gertrud Sigurdsen och Gunnar Nilsson, två företrädare för de stora folkrörelserna i vårt land. I anslutning till motionsförslagen uttalar utskottet bl.a. följande: ”Det är enligt utskottets mening angeläget att man söker åstadkomma en sanering av utbudet av krigsleksaker. Inom konsumentverket pågår f. n. en översyn och omarbetning av riktlinjer för marknadsföring av leksaker. Frågan om utbudet av krigsleksaker bör tas upp i detta sammanhang. Enligt utskottets mening bör ansvariga myndigheter i första hand söka komma till rätta med problemet genom frivilliga överenskommelser med branschens organisationer.

Det skulle vara mycket intressant att få veta det, för det måste ju ändå här vara fråga om att fullfölja någonting från utgångsläget ”i första hand”. I detta sammanhang vill jag vädja till företrädare för branschorganisationerna att tillsammans med ansvariga myndigheter så snart som möjligt genomföra en sanering av utbudet av krigsleksaker. Men om det skulle vara omöjligt att på frivillig väg lösa problemet, så sluter utskottet upp bakom kravet på att flytta över frågan till regeringen. Då bör enligt min mening regeringen utnyttja all den sakkunskap som i dag finns hos ansvariga myndigheter, konsumentverket, socialstyrelsens lekmiljöråd, intresserade barnoch ungdomsorganisationer och hos enskilda.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

Herr talman! Arne Blomkvist åberopar att lekmiljörådet i olika sammanhang hävdat att krigsleksaker präglar barnen vid krig. Med all respekt för dessa uttalanden vill jag säga att enbart uttalanden av den här typen såväl från lekmiljörådet som från Arne Blomkvist inte kan vara till fyllest som sakligt underlag för en förbudslagstiftning. Jag menar att man får tillämpa den praxis som vi är överens om i alla andra sammanhang, att man skall bygga en eventuell förbudslagstiftning på ett rejält utredningsunderlag och en uttalad remissopinion och på att olika experter kunnat få belysa frågan. Jag kan, Arne Blomkvist, konstatera att flera experter i dag, däribland barnpsykiatriker, hävdar en diametralt motsatt uppfattning mot den som Arne Blomkvist framfört. Vidare bör Arne Blomkvist observera att det framgår av utskottsbetänkandet att konsumentverket inte anser sig ha bevis för att krigsleksaker har en skadlig inverkan och att man uppmanat lekmiljörådet att framlägga dylika. Men sådana har tydligen ännu inte kunnat presteras. Jag kan här citera en skrivelse från konsumentombudsmannen Sven Heurgren. Han säger: ”För att verket skall ha möjlighet att ingripa mot försäljningen av krigsleksaker med stöd av 4 § marknadsföringslagen krävs att verket kan göra gällande att krigsleksaker är psykiskt eller fysiskt skadliga. Verket saknar emellertid dokumentation för att styrka att sådana verkningar kan uppstå. Ett sätt att komma till rätta med problemet med krigsleksaker kan vara att lekmiljörådet låter genomföra en undersökning som visar hur och på vad sätt barn påverkas av krigsleksaker ——=-.” För det första: Har Arne Blomkvist några bevis av den karaktär som konsumentombudsmannen efterlyser och som enligt hans mening skulle utgöra ett ordentligt underlag för ett sådant här beslut? För det andra: Vad menar utskottsmajoriteten med ”erforderliga åtgärder”? Menar Arne Blomkvist att utskottsmajoriteten vill införa en förbudslagstiftning? Är svaret ja eller nej? Arne Blomkvist frågar mig vad jag menar med ”i andra hand”. Självfallet måste man gå vidare på den linje som vi redovisat i utskottsbetänkandet och därefter, i andra hand, tillsätta en ordentlig utredning för att klarlägga vilken grund det finns för olika experters synpunkter i den här frågan.

Herr talman! Det uttalande som Sten Svensson gjorde avslutningsvis i sin replik visar ju att det egentligen är ytterst litet som skiljer utskottsmajoriteten från reservanterna.

Det skulle förvåna mig om leksakshandeln inte vill medverka eller ta hänsyn till den opinion som finns i de stora folkrörelserna och i riksdagen. Om riksdagen fattar beslut enligt utskottsmajoritetens förslag, skulle det förvåna mig om leksakshandelns företrädare än en gång kommer att nonchalera en sådan opinionsyttring. Men vi antar, Sten Svensson, att de även i fortsättningen icke vill sluta några frivilliga överenskommelser. Det är i ett sådant läge som vi menar från utskottsmajoritetens sida att man måste lyfta upp frågan till regeringen, till handelsministern. Sten Svensson frågade mig: Vad menar utskottsmajoriteten med ”erforderliga åtgärder”? Vi menar att med den tyngd som ligger hos regeringen bör fortfarande frivilliga överenskommelser vara aktuella. Men skulle det inte visa sig vara möjligt heller för regeringen att träffa överenskommelser, så måste regeringen inse att riksdagen har en bestämd uppfattning i frågan och att fortsatta åtgärder måste vidtas. I det läget är det självklart att regeringen, för att kunna ta de initiativ som utskottsmajoriteten önskar, måste skaffa fram ett bättre material och utifrån detta vidtaga de åtgärder som kan anses nödvändiga. Det är detta som ligger bakom utskottsmajoritetens ställningstagande i sakfrågan.

Herr talman! Kammarens ledamöter har noga noterat att Arne Blomkvist inte har pläderat för att man skall införa förbudslagstiftning. Det har däremot motionärerna gjort. Vi reservanter har avvisat förbudslagstiftning. Jag vill upprepa frågan: Vill Arne Blomkvist i ett sådant läge som jag nyss beskrev ha en förbudslagstiftning — ja eller nej? Jag har tidigare hävdat att beslutsunderlaget är bristfälligt. Jag sade nyss att barnpsykiatriker gör invändningar. Ingen utredning har i grunden analyserat problemen, än mindre utforskat alla konsekvenser av att barn använder krigsleksaker. Vi kan konstatera att experterna är oeniga. I Nya Wermlands = Nr 120 Tidningen den 22 mars finns en intervju med barnpsykiatriker Thorbjörn Fredagen den Lunder i Karlstad. Han säger bl.a.: ”Barn får utlopp för sina aggressioner 14 april 1978 genom att leka krig. Nekar vi dem krigsleksakerna däimms aggressionerna upp och lagras. Vi kan inte förbjuda barns krigslekar medan barn samtidigt via TV matas med våld och krig. Det är en dubbelmoral, som bidrar till att förvirra barnen. —-—-- Får barn däremot i sina lekar bearbeta aggressioner är de oftast färdiga med dem sedan.” Jag skall inte, herr talman, värdera detta påstående. Jag har inte sådana erfarenheter att jag vare sig kan instämma i eller ta avstånd från det. Vad jag skulle vilja understryka är att man måste göra grundliga utredningar innan man rusar åstad och hotar med lagstiftningsåtgärder. Det är precis detta utskottsmajoriteten faktiskt gör i betänkandet.

Herr talman! Får jag fråga Sten Svensson: Var någonstans i utskottsmajoritetens uttalande skriver vi om förbud? Men Sten Svensson har ställt en fråga till mig. Låt mig då säga: Skulle man inte komma fram till frivilliga överenskommelser utan frågan lyftas upp till handelsministern, är det alldeles uppenbart att man då måste ta fram ett material. Troligen kommer det då att finnas olika alternativ. Även om jag inser att man då kan ställas inför svåra lagstiftningsfrågor kan förbud i någon form vara ett alternativ. När det sedan gäller Sven Heurgren är det riktigt att han har uppmanat lekmiljörådet att företaga utredning om barnen psykiskt kan skadas av krigsleksaker. Dessa frågor kommer andra talare att ta upp senare. Men enligt de uppgifter vi har fått i samband med utskottsbehandlingen har det bl.a. sagts: Det kan väl inte vara riktigt att vi skall utsätta våra barn för sådana undersökningar! Sten Svensson har en sällsynt förmåga att citera enskilda och tidningar som är positivt inställda till krigsleksaker. Jag har i min hand ett pressmeddelande från lekmiljörådet där man under rubriken ”STOPP för krigsleksaker” bl.a. skriver följande: ”Om vi lockar barn att leka krig genom att ge dem krigsleksaker lurar vi dem att tycka att dödandet för makt, dödandet för att få rätt, är något lustbetonat, som man inte behöver ta på allvar. Genom att den vuxne tillverkat givit barnet krigsleksaken har den vuxne, som är barnets vägledare, sanktionerat leken och därmed rättfärdigat kriget.” Det finns anledning även för Sten Svensson att ta del av de slutsatser lekmiljörådet kommit fram till. Jag tycker de väger tungt i dessa sammanhang.

Herr talman! När näringsutskottet tidigare, närmare bestämt i höstas, behandlade en motion om krigsleksaker betonade utskottet, som vi har hört tidigare här i dag, att ”det är angeläget att utbudet av denna typ av leksaker förändras”. Något senare i betänkandet hette det: ”Mellan lekmiljörådet och berörda branschorganisationer har inletts överläggningar om vissa riktlinjer i fråga om försäljning av krigsleksaker. Utskottet utgår ifrån att dessa överläggningar fullföljs.” Inom lekmiljörådet, som tagit initiativ till sådana överläggningar med leksaksbranschen, måste vi tyvärr konstatera, som också framhållits här, att den väg som alla med rätta anser vara den bästa, nämligen frivillighetens, självgranskandets och självsaneringens väg, har tett sig svårframkomlig. Men det är möjligt, som också har sagts tidigare i debatten, att en förändring till det bättre under opinionens tryck har börjat ske på sista tiden — det finns vissa tecken som tyder på det. Man kan konstatera att ingen i utskottet frångått den ståndpunkt som utskottet tidigare har intagit. Frågan om krigsleksaker är en angelägen fråga för hela utskottet. I reservationen upprepas denna ståndpunkt oförändrad, möjligen något skärpt i formuleringen — så upplever i alla fall jag det. Man säger nämligen: ”I första hand bör detta ske genom frivilliga överenskommelser.” Detta är att notera, och det är bra men inte tillräckligt bra. Man har enligt min mening inte dragit den rätta slutsatsen av att så mycket inte har skett under mellantiden. När inget väsentligt har skett i de överläggningar som utskottet utgick ifrån skulle fullföljas, måste man därav ha rätt att dra vissa konsekvenser. Visserligen är det fullt möjligt att en gång till uttala förhoppningen att överläggningarna mellan leksaksbranschen och lekmiljörådet skall fullföljas. Tålamod är ju en egenskap som i så fall får en vacker tillämpning här. Men tålamod är på sin plats bara under förutsättning att inte otåligheten är den rätta inställningen. Det är viktigt att något händer snart. Därför är inte tålamod utan otålighet på sin plats. Ju viktigare sak, desto större otålighet.Därför är det också logiskt med en skärpning av skrivningen. Den skärpningen och debatten i massmedia under senare tid har förmodligen avsatt spår inom leksaksbranschen, som kanske — redan innan riksdagen fattar sitt beslut om att en sanering måste till — har dragit den rätta slutsatsen och själv börjat inse att krigsleksaker inte passar dess policy. Debatten om restriktioner har i så fall egentligen haft en självuppfyllande funktion. Jag vill ägna en stund åt att förklara varför vi tycker att det här är en så angelägen fråga. Vår utgångspunkt är en kännedom om den realism med vilken krigsleksaker avbildar kriget. Det är en i detalj verklighetstrogen återgivning av det moderna krigets våld och fasor: städer i ruiner, sargade människor, fångtransporter, störtade flygplan, skyttegravar, artilleribombardemang etc . Om det inte redan finns kan det vara på väg. För fantasin har egentligen inga gränser och verkligheten är sådan att den ständigt överträffar fanta Nr 120 rg Fredagen den Jag är medveten om att man kan se på krigsleksakernas roll på olika sätt. 14 april 1978 Man säger: Har vi inte alla lekt med gjutna tennsoldater som litet vilsegånget har hukat eller legat och tryckt vid salongsmattans frans? Eller vi erinrar oss kanske några enstaka brummande tanks som har larvat sig fram över parketten. Barnkammaridyllen förefaller fullständig och engagemanget mot dessa leksakers våldspåverkan kan te sig överdrivet och litet löjeväckande. Men man kan också betrakta de realistiska vapenminiatyrerna som medel för den intensiva våldspåverkan som nu sker på bred front. Barnkammaridyllen är nog en smula falsk i det här avseendet. Krigsmodellerna är i verkligheten ett medium genom vilket det gränslösa våldet och de senaste krigen kan återupplivas och återupplevas. Genom en lustbetonad rollek blir detta levande förflutna väl integrerat hos den uppväxande generationen. Det förrädiska ligger just i att det sker i lekens form. Leken är i vanliga fall konstruktiv och lustbetonad. Den skall vara uppbyggande. Men när barn leker våld blir leken destruktiv och nedbrytande. Leken får en inre motsägelse. I själva ordet krigsleksak ligger en motsägelse. Leken förmår göra lustbetonat det som vi alla anser vara fasansfullt. Det är som om en ny makt kommer in i lekens lustgård. För att göra bilden någorlunda fullständig kan man också ha med det ofantliga våldsutbud som TV, film och seriemagasin vräker ut och där barn redan från unga år är storkonsumenter. Massmedia speglar, exponerar och exploaterar det våld som finns som alldagligt inslag i såväl outhärdligt brutal som glättad salongsfähig tappning i både världsoch närsamhället. Men denna verklighet skall ju fokuseras, och våldet tycks ge de bästa scoopen i ord och bild. Man skall inte tro annat än att fixeringsbilderna bränner fast i barnasjälarna med långtidsverkan och djupverkan på både individen och samhället i stort. Våld föder våld, heter det, det verkar avskräckande men kan märkligt nog också avnjutas serverat portionsvis i rätt förpackning. Detta bjuder till stor försiktighet i handhavandet av våldsutbudet. Barn och våld är en kombination som inte borde få finnas. Att den ändå gör det avslöjar ett missförhållande. Det är när krigsleksakerna sätts in i det större perspektiv som jag här försökt antyda som de ter sig avskräckande. Barnen leker med leksaker, men är det inte egentligen leksakerna som, när de blir för avancerade, leker med barnen, som styr och påverkar dem? Det är inte underligt att många föräldrar frågar sig uppgivet: Föreligger inte åtminstone något etiskt minimum som kan tillämpas på det här området. Den här frågan blir mer och mer allmän. Därför tror jag att riksdagsbehandlingen av frågan om krigsleksaker innebär att maningen till leksaksbranschen att aktualisera det ansvar som man kan vara övertygad om finns inte görs förgäves. Det är också bra att riksdagen är lyhörd inför den här opinionen, 51 som upplever sin maktlöshet inför överlägsna krafter. En sådan lyhördhet kan man säga att både utskottets skrivning och reservationen ger uttryck för. Opinionsbildningen har delvis varit framgångsrik, men den grupp som direkt engagerat sig — en föräldragrupp med barn i en viss ålder — kommer ändå alltid att vara i minoritet och ställas mot starka kommersiella intressen, och den behöver därför samhällets stöd. Som jag antydde tidigare är vi medvetna om att krigsleksaker bara är en liten del av det totala våldsutbudet. Är då inte detta att sila mygg och svälja kameler? Men någonstans måste man ju börja. Att leka krig — organiserat våld alltså, vilket det ju är fråga om — påverkar naturligtvis barnen, och man skall inte bli förvånad om våldsinslagen på hemlighetsfulla vägar dyker upp i andra sammanhang i samhället. Man sår vind och skördar storm. När man därför tar upp frågan om bevis tyder det på ett ganska cyniskt betraktelsesätt. Ett sådant betraktelsesätt accepterar vi inte inom arbetslivet. Det är på tiden att gifter i den andliga miljön betraktas som lika allvarliga som föroreningar i den fysiska miljön. Egentligen borde väl bevisbördan åvila den som förnekar ett sådant samband som jag har försökt antyda. Numera har också våldsforskningen säkerställt sambandet mellan våldsutbudet i massmedia och den aggressivitet som omvittnas av många. Våldsmönster och våldsrutiner övertas av barnen. Latenta aggressioner kan stimuleras och tillämpas vid konfliktlösningar. Men är det nödvändigt att ens aggressioner skall levas ut i sådant som vållar sorg för så många människor? En annan följd är, som Arne Blomkvist också nämnde, tillvänjningen till en högre nivå av våld, vilket gör att reaktionerna mot våldet till förmån för offret avtar. I fråga om våldsleksaker finns det kanske inte underlag för att hävda en enhetlig ståndpunkt inom forskningen. Det kan jag instämma i, men det är nog ändå korrekt att påstå att påverkan förstärks genom att ytterligare en dimension, nämligen rolleken, läggs till. Det krav på en absolut vetenskaplig bevisföring som ibland ställs tror jag är ett uttryck för den obotfärdiges förhinder, när vanlig sund erfarenhet vittnar så entydigt om ett säkerställt samband. Överfört på arbetslivet skulle det, som jag nämnde, få icke acceptabla konsekvenser. Avhänder man sig möjligheten att inskränka den våldspåverkan, varav krigsleksakerna utgör en del, är det de socialt mest handikappade som drabbas mest. Det är de som har de sämsta möjligheterna att kompensera alla destruktiva intryck med goda läkande och balanserande relationer till vuxna människor. Det finns naturligtvis invändningar mot det här resonemanget, och jag vill ta upp några av dem. Man säger: Är det ändå inte föräldrarna som skall få bestämma? Är det inte förmätet av politiker och nästan en förolämpning mot föräldrarna när man vill gå in och bestämma vad barnen skall få leka? Det borde väl ändå vara en suverän föräldrauppgift? På allt detta kan man svara: Det är just dessa föräldrar som utgör den opinion som kräver hjälp. Detta är också motiveringen för filmcensuren. Om - Nr 120 allt var tillåtet där skulle säkert föräldrarnas valfrihet bli illusorisk. Och vem Fredagen den orkar kontrollera allt som bjuds i TV? Vissa restriktioner behövs alltså. 14 april 1978 Faktiskt är också föräldrar små och hjälplösa mot kommersiellt tryck och massmedietryck, som sedan grundlägger vanor och attityder. Alla vet i dag vad indoktrinering är. En del irriteras över den i det kommersiella utbudet, andra i TV:s vinklingar. Vad föräldrar har rätt att åberopa är de övergripande mål för fostran som är antagna i politisk enighet och som gäller både förskola och grundskola. Och det är inte bara föräldrar till barn i aktuell ålder det är fråga om, utan detta är ett allmänintresse eftersom påverkan på generation efter generation av barn naturligtvis påverkar oss alla. Slutligen kan man, enligt min uppfattning, göra en märklig iakttagelse. Om det här problemet beskrivs i tekniskt-ekonomiska termer 'så försvinner det plötsligt! Då trollar man bort det moraliska problemet med krigsleksakerna som påverkare och attitydförmedlare. Våld säljer, det är bra produkter, och det finns en intressant marknad. Marknaden är lönande och kan säkert utvecklas. Och så kan man få draghjälp som vitaliserar köplusten från massmedia, TV och filmer. Den fantastiska verkligheten ur historia och nutid hjälper fantasi och teknik med innovationerna. Detta i sin tur hjälper upp försäljningen. I denna typ av resonemang förefaller en viktig aspekt att helt ha tappats bort — vilket inte får ske — och det är enligt min uppfattning den viktigaste. Det försäljningscentrerade resonemanget måste kompletteras med ett barncentrerat — även om marknadskrafternas fria spel störs. I debatten har man varit inne på svårigheterna att dra gränser. Det är naturligtvis alltid svårt när man går från teori till praktik och det är lätt att få bort leksaker som vållar kroppsskada, men det är svårare att förstå att det behövs restriktioner när det gäller leksaker som negativt påverkar barns attityder på lång sikt. Sten Svensson citerade ett uttalande från konsumentverket till lekmiljörådet. Ja, det går naturligtvis inte att komma åt dessa leksaker med hjälp av marknadsföringslagen såsom den ser ut i dag. Men man kan ju ändra lagstiftningen. Man kan ändra marknadsföringslagen så att man kan ingripa mot den här sortens leksaker med etiska grunder som motivering. Herr talman! Jag anser att utskottets skrivning har pekat på en lösning som bör prövas. Den förenar en angelägen iver för att något skall ske i den här frågan med en klok inställning att inte ta till mer våld än nöden kräver. Och jag är övertygad om att den här debatten kommer att innebära att branschen sanerar. Jag yrkar bifall till näringsutskottets förslag.

Herr talman! Ulla Tillander bekräftar att utskottet i sin helhet ser allvarligt på denna fråga, och så långt är vi helt överens. Med hänsyn till den kännedom 53 som Ulla Tillander har om lekmiljörådet vill jag ställa en fråga. Man påstår att efter den förra riksdagsbehandlingen för fyra månader sedan skulle rådet ha kontaktat branschen med begäran om överläggningar, varvid branschen ställde sig negativ. Jag frågar: Är detta korrekt? På vilket sätt har kontakten etablerats? När har det skett? Vilka konkreta besked har branschen lämnat? Lekmiljörådet uppger, enligt vad utskottet redovisar i betänkandet, att branschens organisationer inte har visat intresse av att aktivt samarbeta med rådet i denna fråga. Nu har Ulla Tillander möjlighet att här i debatten göra klarlägganden på denna punkt, och jag ställer alltså en direkt fråga: Har någon kontakt tagits efter det förra riksdagsbeslutet med branschen från lekmiljörådets sida? Jag vill också fråga Ulla Tillander: Skall man inte ta någon som helst hänsyn till vad olika experter har uttalat i frågan innan man kräver förbudslagstiftning, som Ulia Tillander har gjort här i debatten och som också framgår av motionen? Jag citerade nyss en barnpsykiatriker, och jag kan fortsätta att citera honom ytterligare. Han säger: ”Hur man skall undvika att barn intresserar sig för krig och våld? —- Jo, genom att vuxna visar att de tycker om varandra. Att de kan fördra sina ovänner. Att de i praktiken kan visa solidaritet . Så länge vuxna demonstrerar kyla och likgiltighet gentemot varandra är det meningslöst att tro att vi kan förbjuda krigslekarna. Barnens lek är en spegling av den vuxnes värld.” Ger inte detta uttalande från en känd barnpsykiatriker någon som helst anledning till eftertanke hos Ulla Tillander, att ta hänsyn till innan man går vidare? Mycket farligare är kanske de fantasieggande leksakerna man kan tillverka själv, träsvärd etc. Aggressioner uppkommer inte genom själva leken, de finns nog där förut.
Herr talman! Den forskning som har utförts rörande massmedia är till större delen också tillämplig på krigsleksakerna. Forskarna är numera eniga om att barn blir aggressiva efter kontakter med våld — och det kan ju var och en av oss studera på nära håll. Utöver det jag nämnde ger också leken med krigsleksakerna en tillvänjning vid våld. Man kan riskera att det innebär en tillvänjning som ger en ökad likgiltighet — man blir avtrubbad. Jag vill också poängtera att krigsleksakerna bara utgör en liten del, en rännil iden störtflod av våldsinslag som väller över barnen i dag. I Sverige säljs t.ex. 40 miljoner serietidningar och varje serietidning läses av i genomsnitt fem barn. Undersökningar visar att när det gäller TV så ser 9-14-åringar mest av alla på sena våldsprogram. Det finns också undersökningar som visar att de barn som är socialt missanpassade ser mer på TV och film och föredrar mer våldsamma program och filmer. Till detta kan också läggas utbudet av krigsleksaker. Jag vill betona att förbud inte är det vi vill ta till i första hand. Vi har Nr 120 verkligen gjort ansträngningar för att få överläggningar med leksaksbranschen, men den har icke visat något intresse. Vi har haft en konferens och därefter brevväxling med den. Vi har inbjudit den till arbetsgruppen inom rådet som sysslar med leksaker. Vi ville knyta representanter från leksaksbranschen till den arbetsgruppen, men de har icke visat något intresse. Vi har verkligen erbjudit branschen samarbete för att kunna resonera oss fram till en gemensam hållning, men det har avvisats. Jag hoppas att efter dagens debatt branschen ställer upp.
Herr talman! Inte i första hand ett förbud, säger Ulla Tillander nu. Men i hennes motion krävs ju uttryckligen att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag till lagstiftning om förbud mot s.k. krigsleksaker. Det är bara att konstatera att motionskravet är sådant, och det har utskottet avvisat. Jag frågade om de här kontakterna har tagits av lekmiljörådet efter förra riksdagsbehandlingen. Kammarens ledamöter kan lägga märke till att på den punkten fick vi inget klarläggande från Ulla Tillander. Jag vill därför upprepa frågan för att ge henne tillfälle att lämna ett klart svar: Har lekmiljörådet efter förra riksdagsbeslutet tagit någon kontakt med branschen? Det var ju bara för fyra månader sedan en enhällig riksdag avvisade det tidigare motionskravet. På vilket sätt har kontakten i så fall etablerats, när har den tagits och vilka konkreta besked har erhållits?
Herr talman! Jag vill slå fast att jag är ingen förbudsvän. Tvärtom tycker jag att det måste föreligga mycket starka och övertygande skäl för att förbud skall införas, men man måste kunna ha det som en sista utväg. Sten Svensson och jag är nog överens om att förbud i princip inte är det första som man tillgriper, men jag tror att Sven Svensson inte heller i princip är emot förbud. Sten Svensson är väl inte förespråkare för att man t.ex. skulle slopa filmcensuren eller åldergränserna på biograferna för tillträde till vissa filmer? Vi har också körkortsregler — inte vill väl Sten Svensson avskaffa dem? Jag förmodar att Sten Svensson inte heller är motståndare till ett principiellt förbud mot aga. Som i så många fall ligger nog inte skillnaden på det principiella planet när det gäller förbud, utan på det praktiska. Det innebär rent praktiskt att man ställer frågan: Är förbud tillämpligt just i det här fallet? Att vi har motionerat om förbud beror på att vi anser att krigsleksaker är något speciellt, som man måste ta ett krafttag mot. Det var efter upprepade kontakter med leksaksbranschen som vi motionärer — som alla tre sitter i lekmiljörådet — skrev vår motion. Kontakterna med branschen har aldrig upphört, utan vår inbjudan står fast. Men vissa av branschens företrädare, som var med på vår första konferens, har vi faktiskt ännu inte hört av.

Herr talman! Det var ett ganska svävande svar som Sten Svensson fick av Ulla Tillander på frågan om de olika kontakterna mellan lekmiljörådet och leksaksbranschen efter riksdagens senaste beslut. Själv vet jag inte hur det har gått till; jag bara konstaterar att det var ett ganska svävande svar. Det är riktigt att på en lång rad punkter måste man tänka sig att man går in med olika förbud —- ingen här förfäktar någon annan idé. Men betydelsefullt är att man inskränker införandet av förbud, att man inte vandrar vidare för att skapa ett förmyndarsamhälle, för då kommer respekten att minska för de förbud som verkligen behöver upprätthållas. Och, herr talman, det är ett exempel på det som vi f. n. resonerar om enligt min uppfattning. Det finns på det här leksaksområdet många osmakligheter, men om man skall införa ett förbud eller långtgående riktlinjer måste man kunna göra det hanterbart för att det inte skall utmana löjet, för att det inte skall medföra en ringaktning för beslutsfattare hos den stora allmänheten. Att jag begärt ordet, herr talman, beror inte på att jag vill utvidga den debatt som har förts för och emot de olika utskottslinjerna. Jag har gjort det därför att det är helt riktigt som Ulla Tillander sade, att det är svårt att gå från teori till praktik. Men här vill man ju faktiskt att vissa instanser skall gå från teori till praktik, nämligen myndigheterna och även regeringen. Vad som då är betydelsefullt är att veta hur man skall förfara. Ett konkret exempel på svårigheterna därvidlag är gränsdragningsfrågor. De måste ju hanteras i praktiken. Folk måste veta vad man har att rätta sig efter och inte rätta sig efter. Jag konstaterar att lekmiljörådet i betänkandet givit exempel på vad man kallar för krigsleksaker. Då är frågan: Är nu inriktningen att allt detta skall förhindras eller förbjudas i slutändan? I det avseendet måste myndigheter och regering ha en ledning från riksdagens sida i samband med den här debatten. Om man läser utskottsbetänkandet finner man att det fortsättningsvis icke är acceptabelt, om jag använder det uttrycket — det är ännu inte eventuellt förbjudet — med stridsvagnar, militärflygplan och krigsfartyg i byggsats. Betyderalltså det att man från statsmaktens sida skall gå hårdhänt fram för att se till att regalskeppet Wasa i byggsats försvinner från leksaksaffärerna och att små flygplan, som ju kan vara krigsflygplan, också skall försvinna? Detta står alltså i utskottsbetänkandet — det är så man måste tolka det. Jag och myndigheterna skall gå från teori till praktik, och jag ställer frågan: Är det utskottets mening, förbudsivrarnas mening, att man skall agera hårdhänt för att få bort byggsatser till krigsfartyg och militärflygplan? Det sägs också att man skall få bort vapen — pistoler och annat räknas upp. Omfattar det också en sådan, som väl alla här tycker, oskyldig sak som vattenpistoler? En vattenpistol kan ju göras väldigt naturtrogen och se ut precis som en riktig pistol. Det finns mängder av sådana här gränsdragningsfrågor, och utskottsma joriteten är faktiskt skyldig att ge en ledning för hur myndigheterna och Nr 120 statsmakterna skall förfara. Det är väldigt lätt att plocka fram ett antal Fredagen den leksaker som är utomordentligt osmakliga och som jag för min del intensivt 14 april 1978 hoppas genom opinionsbildning skall försvinna från leksaksdiskarna. Men en annan sak är verkligen att dra gränsen för vad den ena eller den andra av oss tycker är osmakligt och vad som är acceptabelt — att dra den gränsen genom riktlinjer och i lagstiftningssammanhang. Det fordras i det avseendet en del klargöranden. Kanske man då säger, att det är bara de mest naturtrogna och mest avancerade sakerna som skall bort. O.K. — då måste jag bara för min del säga, att om man vill undvika vad som kallas att leka krig, så undrar jag om man i så fall har kommit särskilt långt. Man har åstadkommit en sanering och fått bort osmakliga leksaker. Men man har ju inte den vägen hindrat barn från att leka krig. Jag föreställer mig att det finns en och annan här i kammaren som lekt krig i den bemärkelsen att han eller hon t.ex. fäktat med träsvärd. Det går inte att förhindra det med sådana här åtgärder. Jag undrar därför om långtgående åtgärder verkligen leder till det mål som man säger sig vilja uppnå.

Herr talman! Handelsministern började sitt anförande med att uttala att han inte var tillfredsställd med det svar som Ulla Tillander lämnat. Han menade att Ulla Tillander inte hade gett något klart besked beträffande kontakterna med branschens företrädare. I utskottsbetänkandet, som även Sten Svensson varit med och skrivit under, står det: ”Enligt vad utskottet inhämtat har detta hittills inte skett.” — Överläggningarna mellan lekmiljörådet och branschens företrädare har alltså inte fullföljts. ”Lekmiljörådet uppger att branschens organisationer inte har visat intresse för att aktivt samarbeta med rådet i denna fråga.” Sten Svensson har som utskottsledamot varit med om att sanktionera detta i skrivningen. Det är klart att när utskottet skriver en sådan mening, så utgår vi från att det är ett korrekt uttalande. Så uppfattade jag det också när jag var med och satte mitt namn under betänkandet. Sten Svensson försöker ställa frågor till Ulla Tillander och leda i bevis att lekmiljörådet inte har haft några kontakter med branschens företrädare.

Herr talman! Jag vill ännu en gång slå fast att vi verkligen vid upprepade tillfällen tagit kontakt med branschen. Vi har gång på gång låtit branschens företrädare förstå att vi är mycket angelägna om ett samarbete. Bollen ligger hos dem. Det är förvånansvärt att man i debatten inte kan inse de långsiktiga riskerna, som onekligen finns i en sådan våldspåverkan. All förkunnelse har ju sin verkan. Det vet vi av gammal erfarenhet. Våldsförkunnelsen, varav krigsleksaker utgör en liten del, har också sin verkan. Därför kan man säga att Staffan Burenstam Linder gör sig själv en otjänst när han med hjälp av regalskeppet Wasa eller vattenpistoler förlöjligar det problem av moralisk karaktär som finns bakom allt detta. När det gäller krigsleksaker är det svårt att dra en gräns. Vad är dett.ex. för skillnad mellan en soldat som bär en spann till koket och en soldat som bär en handgranat? Börjar man diskussionen där, så slutar den i petitesser och spetsfundigheter. Man kan väl i stället börja diskussionen i ytterkanterna. Då inser alla skillnaden mellan en ruinstad med sargade människor och en fabrik med kranar som svingar. Sedan kan man närma sig den punkt där gränserna är diffusa. Gränsdragningsproblem finns alltså i alla sammanhang.

Herr talman! Jag känner inte till hur kontakterna gått mellan lekmiljörådet och branschen. Mot bakgrund av den fråga som Sten Svensson ställde är jag bara förvånad över att så pass svävande svar lämnats av dem som borde känna till dessa kontakter. Det är riktigt att man i en riksdagsdebatt kan välja extrema exempel, så att man kan komma fram till någon sorts argument för sin egen position. Men den frågan jag ställde när jag blandade mig i debatten gällde myndigheterna, statsmakten. Dessa måste när de uppställer riktlinjer och stiftar lagar inte bara hantera ytterlighetsfall. Gränser måste kunna dras. Man måste veta vad som är tillåtet och inte tillåtet. I det sammanhanget är man faktiskt skyldig att i debatten komma med någon form av precisering och inte bara tala om ytterligheter. När jag nämnde regalskeppet Wasa letade jag inte efter ett, som jag skulle tycka, ytterlighetsfall åt andra hållet. I de exempel på krigsleksaker som lekmiljörådet gett och som citeras i utskottsbetänkandet och antagligen accepteras av utskottet, ehuru det i sin egen skrivning bara allmänt talar om krigsleksaker, förekommer byggsatser av militärflygplan och krigsfartyg. Regalskeppet Wasa var bevisligen ett krigsfartyg, ehuru ett misslyckat sådant. Det behövs Nr 120 en operativ angivelse till statsmakten om var man egentligen skall dra gränserna. Man kan inte göra det så enkelt för sig att man bara talar om de osmakliga extremfallen, som jag verkligen hoppas genom en opinionsbildning skall försvinna. Jag tror att dessa leksaker är utomordentligt tråkiga och att de just därför är av mycket liten betydelse när det gäller att hetsa barn till aggressivitet. Mycket farligare kan i så fall träsvärden och annat som engagerar ett barns fantasi vara. Men jag föreställer mig att inte ens Ulla Tillander skulle kunna tänka sig att avskaffa sådana leksaker.
Herr talman! Som jag tidigare sagt är det lätt att förbjuda leksaker som vållar kroppsskada. Men det är svårare att förbjuda leksaker som påverkar attityder på lång sikt och som därmed kanske också påverkar relationerna människor emellan. De är då inte bara ett problem för den enskilda människan utan för hela samhället. Genom en lagstiftning på etiska grunder skulle man faktiskt kunna lösa problemet med denna mer långsiktiga påverkan, men här kan det vara svårt med gränsdragningen. Det gälller för t.ex. lagen om förbud mot otillbörlig reklam. Såvitt jag vet var Sverige först i hela världen med en sådan lag. Alla partier var överens om att stifta den. Skall man tillämpa lagen kan det bli svårt i konkreta fall, men även där går den att använda. Dessutom har den en preventiv betydelse. Det finns också andra beslut som grundar sig just på etik, t.ex. förbudet mot tobaksoch spritreklam med lockande miljöer. Här är det också fråga om etik och värderingar. Jag tror att det är möjligt att lösa frågan på det sättet.
Herr talman! Jag vill gärna upprepa vad utskottsmajoriteten ansett vara det första steget i frågan, dvs. fortsatta överläggningar med branschens företrädare. Det andra steget skulle innebära att frågan lyfts upp på regeringsplanet. Vi säger att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder. Handelsministern menar att utskottsmajoriteten skall åläggas att definiera vad som är krigsleksaker. Jag måste erkänna att det självfallet är svårt att göra en sådan definition. Handelsministern har noga studerat vårt betänkande. På s. 3 finns en uppräkning av exempel på sådana leksaker som man här har i åtanke. Men, handelsministern, varför förstora frågan så i detta läge? Jag förmodar att handelsministern redan nu till sitt förfogande har medarbetare som är kunniga på området. Dessutom har vi konsumentverket och lekmiljörådet. Och när frågan kommer i en sådan position att det åläggs regeringen att fortsätta arbetet, så skall det väl i Herrans namn inte vara så svårt att samla alla människor med kunskaper på området och komma fram tillen definition, så att vi kan få ett beslut som ligger i linje med den opinion vi 59 nu har i vårt land. Handelsministern har tagit några exempel för att förlöjliga — jag måste tyvärr säga det — krigsskeppet Wasa. Jag har mött det exemplet tidigare, och det finns ytterligare en rad exempel. Men handelsministern vet ju så väl att det inte är fråga om dessa. Det är andra krigsleksaker det är fråga om. Om nu riksdagen, vilket jag räknar med, antar utskottsmajoritetens förslag och frågan lyfts upp på regeringsplanet, hoppas jag att detta inte blir förenat med de svårigheter som handelsministern här har presenterat. Jag tycker inte att så borde vara fallet.

Herr talman! Det är klart att det även på nuvarande stadium behövs någon form av precisering av vad man egentligen menar med det vi kallar krigsleksaker. Vid de överläggningar, som måste föras mellan företrädare för branschen och konsumentverkets chef, måste det finnas en klarare ledning. Man blir inte mera klok på det hela, när Arne Blomkvist nu säger att det självfallet inte rör regalskeppet Wasa, trots att denna båt innefattas i de ansatser till definitioner som gjorts. Här står uppräknat ”stridsvagnar, militärflygplan och krigsfartyg i byggsats”, exempel på krigsleksaker som bör avskaffas. Men nu under debatten kommer påpekandet att det självfallet inte gäller t.ex. denna bit. När jag ur utskottets eget betänkande tar exempel på vad utskottsmajoriteten kallar för krigsleksaker och frågar om de skall avskaffas, säger Arne Blomkvist t.o.m. att handelsministern är i färd med att förlöjliga detta problem. Jag har en känsla av att Arne Blomkvist själv inte riktigt tror på hanteringen av den fråga han försvarar. På fullt så lösa boliner kan riksdagen ändå inte agera, ty då skapar man hos folk ett löje över vad riksdagen håller på med. Man gör detta utan att med hjälp av en sakkunskap kunna bevisa att den här typen av leksaker verkligen är skadlig. Sådana klara bevis finns inte. Ulla Tillander säger hela tiden, när man frågar om detta, att det är våldsframställningar i seriemagasin, TV osv. O.K. det är det, och jag tror att det samlade utbudet är skadligt. Men att just dessa osmakliga och tråkiga leksaker som extremfallen gäller skulle vara särskilda problem, tror jag inte. I alla fall är det obevisat. Att sedan riksdagen utan att detta kan bevisas, utan att den kan definiera vad den menar med sitt eventuella förbud i förlängningen på detta ändå tänker votera på sådant sätt, är att framkalla löje över riksdagen. Det är att få det hela att framstå som en förmyndarmentalitet som har mycket litet att göra med de önskningar om ett vidgat medbestämmande för folk som man i andra sammanhang kämpar för.

Herr talman! Vi har målsättningar för vår verksamhet i samhället. Vi har Fredagen den läroplaner för grundskolan, där vi också har format målsättningar. Vi har 14 april 1978 barnavårdslagen, som föreskriver hur vi skall skydda barnen och barnens uppfostran, vi har FN-deklarationer och förklaringar om barnens rättigheter. Jag tycker att det är dubbelmoral när vi sedan i olika sammanhang accepterar våldet i form av krigsleksaker, serietidningar, filmer, TV-program OSV. Detta kan synas ganska oskyldigt när debatten gäller krigsleksaker. Men jag tror att det är viktigt att vi börjar just när det gäller påverkan på barnen för att komma till rätta med problemen. Ulla Tillander har gjort en utmärkt beskrivning av vad det här är fråga om och den påverkan som barnen utsätts för. Jag skall inte ge mig in på detta. Det är många organisationer i landet som tagit sig an dessa frågor. Unga örnar, arbetarrörelsens barnorganisation, har länge verkat för att här få en sanering till stånd. Vi upplever ett ökat våld också i det svenska samhället, inte bara i världen i övrigt. Sverige har alltid varit en fredsälskande nation. Vi har arbetat för fred i världen, vi arbetar fortfarande aktivt för en nedrustning i världen, vi har traditioner från Hjalmar Branting, Östen Undén osv. Även den nuvarande borgerliga regeringen tar aktiv del i nedrustningsarbetet. Jag hörde just i morse i radio att statsministern själv skulle leda delegationen till FN:s nedrustningskonferens. Jag noterar med tacksamhet den framskjutna position som näringsutskottet ordnat när det gäller behandlingen av denna fråga i det betänkande som vi nu behandlar. Det har här sagts att det sprids löje över denna debatt. Jag instämmer med dem som här har antytt att handelsministern är den som skapar löje över debatten. Han säger att vi inte skall utmana löjet, men jag tycker att det är han som utmanar detta löje. Jag har i min hand ett pressmeddelande från ett anförande som Staffan Burenstam Linder för några dagar sedan höll i Varberg. I detta tar han i mycket raljant ton upp dessa frågor, på vilka jag tycker att utskottsreservanterna tar mycket seriöst. Handelsministern ifrågasätter här om vi skall lösa problemet medelst denna förbudslagstiftning. Han säger att socialdemokraterna, som driver på genomförandet av sådana förbud, måste ha märkvärdiga föreställningar om medbestämmande: den ena dagen en vidlyftig medbestämmandelag, den andra dagen inskränkning av rätten för vanliga människor att bestämma i sin egen tillvaro. Ja, medbestämmandelagen, herr Burenstam Linder, är ingenting som moderata samlingspartiet eller andra konservativa krafter i det här samhället har arbetat fram. Den ger och kommer att ge löntagarna, de enskilda människorna i arbetslivet, större frihet att kunna påverka sin egen situation. Det talas mycket om individens frihet. Ett sådant resonemang kan ofta vara mycket förrädiskt. Individen, den enskilda människan, skall i varje 61 situation få bestämma. Men när individerna, de enskilda människorna, sluter sig samman i organisationer för att påverka sin situation, ja, då gäller helt andra toner, då bevakar man inte individens intressen utan då representerar man någon annan maktfaktor. Vi möter ju mycket av detta i dagens debatter. Det skall vara frivilliga överenskommelser, sade Sten Svensson, och också herr Burenstam Linder anslöt sig därtill. Ja, vi kan gå tillbaka till ATP-striden och införandet av den allmänna tjänstepensionen i detta land. Då talade man också för frivilliga överenskommelser för att människorna skulle få den trygghet som en allmän tjänstepension innebar. Att vi fick den allmänna tjänstepensionen — är det också någonting som herr Burenstam Linder tycker är fel? När det gäller att komma till rätta med krigsleksaker och annat våld i serietidningar, filmer osv. är det viktigt att man börjar i den här delen. Vi måste förebygga en utveckling som vi inte vill ha. Vi har ofta hört hur moderater i denna kammare och i andra sammanhang talar om behovet av lag och ordning, när skador redan är skedda, när människor kanske redan har kommit i en sådan situation att de behöver hjälp av samhället. Ja, då ropar moderater och andra konservativa på fler poliser. Då är det fråga om lag och ordning, då skall samhället gripa in. Så talas det här om förmyndarmentalitet. Arbetarrörelsen har i detta land kämpat för politisk demokrati som ger individen möjlighet att i demokratiska val vara med och utforma samhället. Vi har utformat en social trygghet som ger människor folkpension, ATP, sjukförsäkring, föräldraförsäkring osv. Vi ger barnfamiljer barnbidrag, bostadsbidrag. Ja, detta är för att ge individerna möjlighet att leva ett hyggligt, fritt liv under trygghet. Vi har alla dessa lagar som gäller arbetslivets förnyelse. De lagarna ger individen frihet att känna sig trygg i jobbet, herr Burenstam Linder, de är till för att arbetare och tjänstemän på så sätt skall slippa förmynderiet. Vad är det för enskilda individer i vårt samhälle som bestämmer över importen av krigsleksakerna? Inte är det barnen och inte är det föräldrarna, utan det är andra krafter. Det är kommersialismens krafter, därför att där ligger ett mycket starkt vinstintresse bakom. Nej, det är kapitalet, det är vinstintressena som är förmyndarna, och det är för individen och mot kapitalet som vi här fört fram förslaget om en lagstiftning. Jag tycker att näringsutskottet här fattat ett mycket klokt beslut när det sagt att man skall ge branschorganisationen denna chans — och om ingenting händer ger man till känna att regeringen skall vidta andra åtgärder. Det är en underlig situation att här höra handelsministern stå och rådfråga parlamentet om vilka utredningsdirektiv han skall skriva, därför att Sten Svensson här har sagt att man som andra steg skall kunna tänka sig en grundlig utredning. Det står inte i reservationen. Jag trodde att herr Burenstam Linder själv och hans medarbetare i handelsdepartementet hade kapaciteten att kunna skriva utredningsdirektiv. Herr talman! Jag vill yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 48.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen sade nyss att näringsutskottet fattat ett klokt beslut. Jag vill i anslutning härtill bara påpeka att ett enhälligt utskott har avstyrkt Gertrud Sigurdsens motion. Den har inte föranlett några kommentarer och blivit avstyrkt i utskottets betänkande. Jag har tidigare hävdat att om man skall fullfölja de ansträngningar som såväl utskottsmajoriteten som reservanterna givit uttryck för i utskottets betänkande, måste man rimligen ta fram lämpliga och sakligt grundade beslutsunderlag. Leksaksutbudet är ju mycket stort, vilket andra talare också understrukit. Man bör rimligen ange på vilket sätt en gränsdragning skall kunna åstadkommas innan man fattar ett principbeslut om att påkalla lagstiftningsåtgärder. Jag vill fråga Gertrud Sigurdsen om de ungdomar och även äldre, som klistrar ihop pappelle plastmodeller av krigsfartyg och. flygplan, handskas med krigsleksaker. Är indianfjädrar och vattenpistoler att betrakta som krigsleksaker? Många sådana här frågor kan man ställa. Slutligen vill jag fråga: Skall våld som visas i andra former, i massmedia, i nyhetsprogram, i film osv., också förbjudas i konsekvens med vad Gertrud Sigurdsen hävdade i sitt anförande?

Herr talman! Jag tänker inte gå in på själva sakfrågan, eftersom Ulla Tillander redan tidigare i debatten utförligt redogjort för bakgrunden och orsakerna till vår gemensamma motion nr 308. I stället kan jag instämma i de synpunkter och argument som hon framförde. Orsaken till att jag ändå vill yttra mig i detta ärende är att jag vill omnämna att jag vid den kommande voteringen kommer att rösta för utskottsmajoritetens hemställan. Mitt skäl till detta är, förutom att jag är motionär, bl.a. de diskussioner vi som ledamöter haft i lek miljörådet och även i den speciella arbetsgrupp som ägnat sig åt just problemet med krigsleksaker. Både i denna grupp och i lekmiljörådet har vi alla varit helt eniga i vårt ställningstagande. Jag vill inte förlänga debatten utan endast understryka att jag, liksom de flesta andra, helst skulle se att man kunde komma till rätta med problemet med krigsleksaker genom frivilliga överenskommelser. Trots att de överläggningar som redan hållits mellan lekmiljörådet och branschorganisationerna 63 hittills inte ingett några sådana förhoppningar, vill jag dock tro att det förslag som näringsutskottets majoritet nu lagt fram skall leda till ett aktivt intresse från branschens sida att på nytt ta kontakt med lekmiljörådet och andra berörda myndigheter för diskussion och frivilliga överenskommelser. Jag måste erkänna att jag själv hade knutit ganska stora förhoppningar till de kontakter som lekmiljörådet tidigare hade med branschorganisationerna och till den gemensamma överläggning som vi också hade i fjol. Men tyvärr ledde den diskussionen, som vi redan hört, inte till några fortsatta konstruktiva kontakter, vilket vi från lekmiljörådets sida inbjöd till och som vi hoppades skulle komma till stånd. Senare har vi också påmint härom. Jag tror däremot att den debatt som förts både här i kammaren, i massmedia och på annat håll har medverkat till att många har fått en större insikt om de negativa verkningar som krigsleksaker måste anses ha. Herr talman! Även om jag verkligen hoppas på frivilliga överenskommelser, finns det inga garantier i det avseendet, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Näringsutskottet har i betänkandet 1977/78:48 behandlat tre motioner, varav två rör krigsleksaker. I den tredje motionen, nr 305, framhålls att försäljning av farliga leksaker inte är förbjuden. Framför allt har jag, efter många ingående samtal med hörselexperter, pekat på hur lätt det egentligen är att bli av med sin hörsel eller att få den nedsatt. Tyvärr är det då och då vi vuxna som är direkt vållande, därför att vi är oförståndiga nog att till våra barn köpa vissa leksaker, som är direkt farliga för hörseln. I allmänhet tror vi dessutom att det erfordras ganska mycket innan vår hörförmåga påverkas. I själva verket är det ganska lätt att fördärva den för gott. Barn som lekt med stereolurar på sig har förlorat sin hörsel, då en kamrat hastigt dragit på ljudet till full styrka — för att nu bara ge ett exempel. Jag vill här visa kammarens ledamöter vad som i motionen går under beteckningen knäppare. De flesta av oss har sett den här leksaken. Det går att köpa den i handeln för ett par kronor. När jag var pojke kostade den tio öre och var redan då mycket populär. Jag vill nu för kammarens ledamöter demonstrera hur den låter — det hörs alltså ett knäppande. Man anger som bekant ljudstyrkan som ljudtrycksnivå med mätetalet decibel, dB. Om man utgår från att det svagaste prassel av löv har O dB, dvs. är knappt hörbart, så utgör ett lågmält samtal 50, oljud från en plåtverkstad 80, från en bergborrmaskin 110 och från en jetplansmotor 130 dB, då dessa ljudkällor befinner sig på visst avstånd. Om man håller denna lilla knäppare intill örat blir ljudtrycksnivån inte mindre än 140 decibel. En leksakspistol invid örat når samma nivå. Eftersom knäppningarna och pistolskotten ofta sker många i tät följd, hinner örat inte återhämta sig och skadan kan vara ett faktum. Därmed har jag på ewt tillräckligt påtagligt sätt fäst kammarens uppmärksamhet på att små orsaker kan ha stor effekt. Utskottet förlitar sig på konsumentverket och KO och avstyrker motionen. Jag hoppas att effekten ändå blir att barn inte skall behöva bli hörselskadade Nr 120 på grund av dylika leksaker. Det är säkerligen ingen tillfällighet att de i de två andra motionerna påtalade krigsleksakerna är sådana som åstadkommer hårda ljud med många decibel. En tystgående krigsleksak skulle inte slå bland barn. Om utskottets positiva inställning till de två andra motionerna kan innebära att hörselskadande leksaker försvinner, är det således bara bra. Vi har inte råd att offra flera barn på hörselskadornas altare för vuxna människors oförstånd i leksakstillverkningen. Jag har, herr talman, inget yrkande utan ärt. v. nöjd med näringsutskottets skrivning. Det finns dock anledning att med uppmärksamhet följa utvecklingen på detta område.

Herr talman! Världens samlade militärutgifter under 1976 uppgick till omkring 350 miljarder dollar, lågt räknat, eller 1 500 miljarder kronor. Sveriges militärutgifter — bland de största i världen per capita räknat — ligger på närmare 20 miljarder kronor. Runt om i världen pågår krig, tortyr och förtryck med hjälp av bl.a. svenska vapen. Det finns också ett annat slags våld — ett våld i vardagslivet. Ett våld där människor berövas sina demokratiska rättigheter på arbetsplatser och inom sina bostadsområden. Ett våld som hela tiden utövas mot de sämst ställda grupperna också genom direkta ingripanden i form av tvångsåtgärder och annat. Ett våld som vi vuxna dagligen tvingas tillgripa för att skydda barnen exempelvis mot den ohämmade privatbilismen. Vad har då detta med leksaker att göra, kan man fråga sig. Jo, det enkla faktum att så länge vi har en värld byggd på våld och förtryck, kommer detta att återspeglas på olika områden av samhällslivet — i massmedia, i böcker, i leksaksutbudet. I förtryckets följd får vi en kultur präglad av olika former av förhärligande av den ideologi som innebär den starkares förtryck av den svagare —en ideologi som uppenbarligen har starka rötter också i vårt svenska kulturliv, i vårt utbildningsväsen med dess konkurrensmentalitet och på arbetsmarknaden. Därmed, herr talman, vill jag inte ha sagt att vi inte skall försöka motverka den form av kommersiell våldsindoktrinering som mycket av vårt leksaksutbud f.n. präglas av — tvärtom. Men jag kräver konsekvens av riksdagsledamöterna. Det är hyckleri att ni tror er kunna uppfostra barn till något slags fredsälskande medborgare samtidigt som ni själva konsekvent bryter mot solidariska principer. Barn gör nämligen inte bara vad vuxna säger — barn gör huvudsakligen vad vuxna gör. Tidigare i debatten citerade Sten Svensson en psykolog som framhöll att barnets krigsleksakerär en spegling av de vuxnas värld. Ja visst är de det. Men vad gör Sten Svensson och hans parti för att förändra denna vuxenvärld, för att ge människorna deras demokratiska rättigheter, för att motverka svensk vapenexport också till länder i krig? Ingenting. Herr talman! Vi har i dag en kultur — som också föregående talare har 65 påpekat — präglad av kommersialism och konkurrensmentalitet. Krigsleksakerna är bara en av baksidorna av denna kultur. Längre upp i åldrarna kommer serieoch bokutbudet — om man nu skall kalla den våldspornografiska smörja, som saluförs i form av serier eller böcker, för just serier och böcker. Jag är motståndare till krigsleksaker, men jag är också motståndare till den enorma utbredning av kommersiella leksaker över huvud taget som har uppstått under de senaste decennierna och som är ett exempel på den isolering och den exploatering som barnen utsätts för i vårt samhälle, där leksakerna får ersätta en normal och vettig vuxenkontakt. Bland de värsta avarterna är de färdiga pedagogiska paket som bl.a. Esselte studium står för och där det förutsätts att en hel personlighetsutveckling kan köpas i paket från Esselte. Bekvämt och bra! Men, som sagt, barns utveckling styrs inte huvudsakligen av grejor och leksaker utan av den sociala omvärlden, eller i varje fall borde inte styras av deras roll som konsumenter, även om det börjar gå dithän genom den enorma indoktrinering som barnen utsätts för i alla sammanhang och där också — som Ulla Tillander berörde — underhållningsvåldet på TV spelar in. Efter det inlägget får jag väl bara konstatera att vi också från Ulla Tillander kommer att få stöd för vpk-motionen om ett uttalande om våldet, när riksdagen behandlar den kommande radiooch TV-propositionen. Det är inte bara underhållningsvåldet vi vänder oss emot utan även de reaktionära värderingarna om hur pojkar resp. flickor skall bete sig och det reaktionära kvinnoförtryck som återspeglas i form av Barbiedockor och annat skräp.

Det är inte nog med att leksaksmarknaden breder ut sig alltmer och blir alltmer passiviserande och reaktionär. Ytterligare ett problem är att så många leksaker är direkt farliga. Åke Gillström var inne på det i ett tidigare inlägg. Jag har tidigare i kammaren tagit upp företeelser som Brenni modellera som, om den upphettas — vilket det står på etiketten att man skall göra — avger cancerogena gaser. Jordbruksministern var då inte beredd att kräva förhandskontroll för sådana här produkter, utan tillåter att barn också fortsättningsvis kommer att utsättas för direkt hälsofara. Brenni är nämligen bara ett av hundratals exempel på farliga leksaker. En del leksaker är lättantändliga, andra ger — som vi fått höra — hörselskador, en del kritor är giftiga. Uppräkningen skulle kunna bli lång. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida lagt fram förslag i motioner om att inga varor får säljas, som inte är garanterat ofarliga, i synnerhet inte till barn och till förskolor. Jag förutsätter att nästa gång de förslagen kommer upp i kammaren Åke Gillström kommer att stödja dem. Herr talman! Hela leksaksbranschen skulle behöva saneras. Krigsleksakerna är bara ert inslag i en genomkommersialiserad bransch. Därför kommer vänsterpartiet kommunisterna att stödja förbudslinjen. Vi kommer också att fortsätta att lägga fram förslag mot försäljning av farliga varor, och vi kommer över huvud taget att fortsätta kampen mot kommersialiseringen av leksaksbranschen.

Herr talman! Det är nu andra gången under det här riksmötet som frågan om krigsleksaker debatteras i kammaren — förra gången var den 9 december, i anledning av en motion där mitt namn stod först. Den gången avslog riksdagen mitt yrkande om förbud mot import och försäljning av krigsleksaker. I dag intar emellertid majoriteten i näringsutskottet en annan inställning, vilket gläder mig. Som aktiv inom arbetarrörelsens barnoch ungdomsorganisation Unga Örnar är jag mycket glad över att riksdagen nu, som jag hoppas, idag kommeratt ta ett beslut som innebär att krigsleksakerna på sikt försvinner från affärers och postorderfirmors utbud. Unga Örnar har i många år ensamma kämpat för ett förbud mot import och försäljning av krigsleksaker, de senaste åren tillsammans med KF. Kampanjer och demonstrationer har genomförts i försöken att stoppa importen och försäljningen av krigsleksaker. Man har dock kämpat mot mäktiga kommersiella krafter — därför är den enda möjligheten att stoppa försäljningen av krigsleksaker och skydda våra barn att den lagstiftande församlingen förbjuder import och försäljning av krigsleksaker. I det sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att det är nödvändigt med ett importförbud; annars försvinner ju ändå inte dessa leksaker från affärsdiskarna. Unga Örnar har inte enbart här i landet kämpat för förbud mot dessa leksaker utan också i internationella samman hang tagit upp denna fråga. Vid en europeisk fredskonferens i Warszawa år 1976 fick Unga Örnar efter diverse turer dels ett specialseminarium om barn, dels hela konferensen att ställa upp bakom kravet på ett förbud mot krigsleksaker. Vid denna konferens var samtliga barnoch ungdomsorganisationer i Europa representerade — utom de konservativas. Den höga aktivitetet som Unga Örnar i många år har visat i denna mycket angelägna fråga har nu uppenbarligen påverkat bl.a. lekmiljörådet, så att man även där glädjande nog nu är emot krigsleksaker. Det kan rentav påstås att det nu gått så långt att lekmiljörådet med frenesi arbetar för ett importförbud av krigsleksaker. Unga Örnars kamp har således gett resultat, och det ger — hoppas jag — också resultat i riksdagen i dag. Det finns företag i det här landet som specialiserat sig på att sälja nazisymboler, naturtrogna tortyrinstrument och fullt användbara handvapen. I leksaksdiskarna i många varuhus hittar vi krigsflygplan, tanks, båtar, pansarvagnar m.m., fullt utstyrda med järnkorset eller hakkorset. Ena dagen kan vi här i kammaren tala om lag och ordning och behovet av fler poliser, men andra dagen är samma människor inte beredda att i förebyggande syfte skydda dem som är mest utsatta i samhället, nämligen barnen, mot våldet. Jag tycker det är viktigt att skydda människors liv och hälsa; alltså även de minsta barnens livsoch uppväxtmiljö. Jag hoppas därför att det beslut vi kommer att fatta i dag på sikt skall innebära ett förbud mot import och försäljning av krigsleksaker. Ett beslut i den riktningen skulle glädja mig mycket.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

Herr talman! Den fråga som nu behandlas är angelägen. Det visar också det faktum att statsrådet Burenstam Linder blandat sig i denna debatt. Det har ibland sagts att det skulle vara svårt att avgöra vad som är krigsleksaker eller inte. Jag tycker att det egentligen inte bör vara något problem med tanke på att man för vanlig krigsmateriel som exporteras till främmande makt har kunnat utarbeta mycket klara regler. Om man klarat det, då borde det i inte vara svårt att avgöra vad som är krigsleksaker. Utskottets skrivning och reservationen är enligt min mening ganska likalydande. Man säger i reservationen att en sanering av utbudet av krigsleksaker bör komma till stånd. I fjol sade utskottet att utbudet borde förändras. Reservanterna gör således en klar markering med sin stramare skrivning i förhållande till vad som anfördes i samband med förra årets beslut, och det innebär en klar förbättring. Med den gemensamma målsättning som utskottsmajoriteten och reservanterna har här, nämligen att krigsleksakerna på sikt bör försvinna, tycker jag att reservationen står sig väl i det här sammanhanget. Det som sägs i förslaget om att en sanering bör komma till stånd genom frivilliga överenskommelser tror jag är till fyllest tills vidare, och reservationens skrivning är därför tillfredsställande nog. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Bengt Sjönell m.fl.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå upp i den här debatten, och här har också framförts så många kloka skäl och argument för att riksdagen nu måste skärpa tonen gentemot krigsleksaksindustrin. Men det som gjorde att jag begärde ordet var naturligtvis handelsminister Burenstam Linders och Sten Svenssons anföranden. Deras sätt att resonera skiljer sig i sin grundsyn markant från övriga debattörer, motionärer, utskottsmajoritet osv. De utgår från en teknisk diskussion och kan inte inse att det här också handlar om en moralisk ansvarsfråga. Låt mig först säga att dagens ungdom växer upp i en omgivning som är fylld av olika våldsföreteelser. Genom såväl TV-program, serietidningar och kiosklitteratur som krigsleksaker skapar man en grogrund för aggressioner. Krigsleksaksindustrin är en av de faktorer som genom marknadsföring av olika krigsleksaker och hobbybyggsatser kan våldsindoktrinera och skapa och materiel i konflikter och krig, dels genom att exploatera barns fantasier Fredagen den och snedvrida dem i deras egen miljö. Detta medför en psykisk påverkan som 14 april 1978 innebär ett ingrepp i en människas mest känsliga utvecklingsskede. Det är alldeles uppenbart att de moderata talesmännen blundar för detta. Vi vet genom en serie av forskning att det massmediavåld och den våldsindoktrinering som pågår i samhället har flera negativa inverkningar och effekter på människor, både barn och vuxna. Vi vet också att många barn reagerar med både ångest och aggressivitet. Jag rekommenderar handelsministern att skaffa sig litet mer kunskap genom att t.ex. läsa den utmärkta forskningsrapporten Blunda inte för barns TV-tittande. Då får han veta mera om den avtrubbningseffekt som man talat om här flera gånger tidigare. Precis som krigsbilder med verklighetsvåld bidrar krigsleksaker till våldskulturen i samhället. Det finns de som påstår utan att ha bevis för det att aggressivitet hos människan skulle vara ärftligt betingad och att våld är naturligt. Jag vill med skärpa vända mig mot den cyniska inställning som handelsministern visade när han talade om behovet hos barn att få leka krig. Vi har, säger handelsministern, en farlig utveckling på gång mot ett förbudssamhälle. Vi som talar om att samhället måste ta sitt ansvar för den våldsindoktrinering som pågår ser det inte så. Vi menar att det är skyddslagar som behövs, skyddslagar som innebär att samhället ställer upp på föräldrarnas sida och verkligen sovrar ut de avarter man inte vill ha i ett demokratiskt samhälle. En sådan skyddslag är barnfilmscensuren. Det finns många som hävdar att det inte behövs en barnfilmscensur utan att föräldrarna själva skall kunna få avgöra vilka filmer deras barn skall få se. Men vi har varit eniga om att en barnfilmscensur behövs, och jag tror att det är nödvändigt att den finns. En fråga till Staffan Burenstam Linder är naturligtvis: Hur skall man hundraprocentigt kunna bevisa att en enda film vållar den skada som skall kunna ge oss rätt att ha filmcensur? Ingen har ställt upp de kriterierna. Vi skall inte heller kräva vare sig av riksdagens ledamöter eller av andra att de skall hundraprocentigt bevisa att vissa krigsleksaker vållar skada. Det är det sammantagna utbudet som är allvarligt, och det är riksdagens ansvar att ingripa. Det finns möjligheter för en handelsminister, om han vill någonting i den här frågan, att skapa de regler och förhållningsorder som behövs. Han kan följa de definitioner som lekmiljörådet gjort. Det är väldigt cyniskt att som handelsministern förlöjliga hela frågan. Han säger att det väcker löje om vi utan att bevisa att krigsleksaker vållar skada förbjuder dem. Vad menar handelsministern med det? Skall vi riva upp sådana skyddslagar som möjliggör t.ex. barnfilmscensuren? Vi kan inte hundraprocentigt bevisa att just en film vållar sådan skada att vi måste ingripa mot den. Skillnaden i inställning mellan åtminstone moderaterna å ena sidan och majoriteten bland motionärerna, utskottet och lekmiljörådet å andra sidan är 69 uppenbar. Vi anser att samhället har ett moraliskt ansvar för kommande generationer. Moderaterna kräver fullständiga, hundraprocentiga bevis om skada innan ingrepp får ske mot de starka kommersiella intressena. Detta kan vi inte ställa upp på, för det är naturligtvis inte så det skall gå till. Det blir mycket intressant att se vad som sker nu när kammaren skall gå till omröstning. Flera borgerliga ledamöter av denna kammare har på sina kongresser och stämmor tagit ställning för ett förbud mot krigsleksaker. Ni har i dag lyssnat på de två företrädare som talat emot utskottsmajoritetens förslag och hört vilka värderingar de har och vilken cynisk linje de företräder. Det är alltså den linjen man stöder om man röstar på reservationen. Det är nämligen tydligt och klart att handelsministern inte har några som helst ambitioner att göra något som helst ingrepp mot de kommersiella krafterna. Hundraprocentiga bevis måste först presenteras. Att få handelsministern att aktivt agera mot krigsleksaker är bara möjligt genom att riksdagens majoritet klart ger sin syn till känna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Maj Britt Theorin har gjort några kommentarer beträffande det moderata politiska synsättet. Jag vill då klart understryka att vår politik på alla områden — det gäller kriminalvården, kulturpolitiken, utbudet i massmedia m.m. — gemensamt har till syfte att skydda den enskilda individen i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller även försvarspolitiken, som några talare har varit inne på. Men om man skall utvidga lagstiftningen och komplettera den med nya förbud måste lagstiftningen utformas så att det går att upprätthålla den med enkla medel och så att man verkligen kan tolka innebörden av den och kan göra konkreta gränsdragningar. Det är då man skapar ökad respekt för den lagstiftning som vi här fattar beslut om. Vi skall självfallet ha en fortsatt debatt om bra och dåliga leksaker, särskilt med utgångspunkt i pedagogiska aspekter. Jag utgår från att ansvariga myndigheter noga följer den fortsatta utvecklingen och vidtar de åtgärder som kan anses lämpliga. Det finns i dag goda möjligheter till detta utan att sådana ansträngningar nödvändigtvis måste stödjas med hot om förbudslagstiftning. Jag tror, herr talman, att vi kan nå långt på frivillighetens väg genom samarbete med branschen och berörda myndigheter.
Herr talman! Det låter väldigt vackert när Sten Svensson säger att moderaternas linje alltid är att skydda den enskilda individen. Här i kammaren i dag har vi under några timmar fått lyssna till vad den moderata inställningen innebär. Och det är tydligen den som skall styra ett eventuellt effektuerande av den borgerliga minoritetsskrivningen, eftersom det är moderaternas företrädare, handelsministern, som skall verkställa riksdagens beslut och vidta åtgärder. Det har inte varit fråga om något annat än att skydda de kommersiella krafterna och de kommersiella intressena. Vi har hört väldigt litet från moderaternas sida som går ut på att skyddade Nr 120 enskilda individer i samhället som heter barn. Det kan behövas skyddslagar Fredagen den och skyddsnät för att skydda de svaga grupperna i samhället. Det behövs 14 april 1978 faktiskt förbud för att hindra en våldsutveckling som pågår med allt intensivare kraft också i det här samhället. Då får man inte vara rädd för att ingripa mot de ekonomiska och kommersiella krafterna, som ni så benäget vill skydda. Ökad respekt för lagstiftningen, säger Sten Svensson. Det blir en enorm respekt för riksdagen om riksdagen har mod att säga ifrån att de kommersiella krafterna inte längre skall få göra sig vinster på bekostnad av våra barns utveckling. Det är nästan genant att få höra i den här kammaren att man försöker gömma sig bakom vissa psykiatrikers utlåtanden om barns behov av att leka med krigsleksaker. Alla människor som har sysslat med barnpsykologi vet om att det är påverkan från det samhälle man lever i och det mönster som skapas i det samhället som påverkar barnen. Barns aggressivitet i olika sociala kulturer kan levas ut på ett väsentligt mycket bättre sätt än att de kommersiella krafterna skall få göra sig stora förtjänster på barns beteende. Vi har ett ansvar emot de kommande generationerna, och det ansvaret skall riksdagen ta.
Herr talman! Jag vill inte avfärda seriösa barnpsykiatriker på samma sätt som Maj Britt Theorin nyss gjorde.
Herr talman! Jag avfärdar varken seriösa barnpsykiatriker eller andra, men det har redovisats en enda barnpsykiatrikers synpunkter här, och det kan vara på sin plats att redovisa vad många andra för fram i stället och klargöra att beteendeforskarna i dag är ense om att det är det sociala samhället och de konflikter en människa lever i som påverkar henne. Sedan är vi naturligtvis överens om att aggressionerna på något sätt måste levas ut, men låt mig säga, herr Sten Svensson: Hittills har vi inte, trots många debatter i den här kammaren om krigsleksaker, lyckats få industrin att sanera. Fromma önskningar med stöd tydligen från ungcentern också här i kammaren kommer inte att leda någon vart om inte riksdagen klart säger ifrån. Sedan har Sten Svensson frågat hur man skall klara av det här rent tekniskt. Det är nu regeringens sak att verkställa de beslut som riksdagen fattar. Vi bör utgå från att regeringen har kapacitet att formulera de tekniska lösningarna. Det har tidigare ifrågasatts huruvida man skall klara av att definiera vad som är krigsleksaker och inte, och flera av oss debattörer har svarat att det går mycket väl att göra det. En väg som regeringen kan pröva om den får riksdagens majoritet bakom sig för att verkställa riksdagens beslut är exempelvis att ha någon typ av förhandsgranskning. Därmed skulle man mycket snabbt lösa problemet vilka leksaker som skall förbjudas.
Herr talman! Hela den här debatten visar tydligt och klart att man inte skall ställa krav på förbudslagstiftning utan att man har gjort en grundlig utredning och fått en uttalad remissopinion i den riktningen. Så är icke fallet med de krav som utskottsmajoriteten ställer, och Maj Britt Theorin har med sitt senaste inlägg ytterligare bekräftat detta.
Herr talman! Det är riktigt, herr Svensson, att vi inte brukar framlägga förslag till lagar och gå till beslut förrän de är ordentligt underbyggda. Vi har haft en mycket intressant diskussion i dag. Den har alldeles tydligt visat att det finns en klar ovilja hos den ansvarige ministern att företa några som helst ingrepp mot leksaksindustrin och de kommersiella krafterna. Den linjen är väl företrädd av moderaternas representant i utskottet. Det har vi fått klart besked om i dag. Det är den tonen som kommer att styra om reservationen skulle vinna riksdagens bifall. Vi kommer då inte att få några som helst ingrepp mot den leksaksindustri som så hårt profiterar på barns behov av lek och utveckling. Vi har ett ansvar för detta. Vi har väl samlad och dokumenterad kunskap om vad våldsindoktrineringen leder till. Det är det ansvaret som riksdagen tar om den ställer sig bakom utskottsmajoritetens förslag — och det utgår jag ifrån att den gör — och säger ifrån vad regeringen bör göra därest leksaksindustrin icke frivilligt sanerar undan krigsleksakerna. En förhoppning som alla som arbetar med barn i vårt samhälle har är att riksdagen nu skall vara mogen att fatta beslut som också ingriper mot de starka kommersiella intressena. Det är på tiden att vi säger nej till exploateringen av våra barn.

Herr talman! Må, varest, allenast, ävensom, huru, huruvida, jämväl, dylik, jämlikt, gälda, hava, ej mindre —- än även. Alla de här uttrycken är exempel på sådana ord som inte bör användas i lagtext 1978. Men de återfinns överallt i 1940 års yrkestrafikförordning, som vi strax skall ändra för 32:a gången. År 1967 gav statsrådsberedningen ut en promemoria som heter Språket i lagar och andra författningar. Det är en utmärkt skrift, men tyvärr tycks den inte vara så spridd hos lagskrivare och myndigheter som den borde vara. I den promemorian finns råd och anvisningar om hur språket lämpligen bör utformas i lagar och författningar. Den goda avsikten är att göra lagspråk lättare att förstå för allmänheten. I den här promemorian finns ett avsnitt med rubriken Mer eller mindre föråldrade ord. Vid en hastig genomläsning av en enda sida i förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. hittar man de uttryck jag började räkna upp och som också i promemorian är angivna som exempel på ord som inte skall användas längre. I vår motion 1756 har Daniel Tarschys och jag vänt oss mot den krångliga byråkratsvenskan i just yrkestrafikförordningen och begärt en språklig översyn av hela lagen. Den är nämligen ett skolexempel på svårbegripligt maktspråk. Det är inte bara så att den innehåller ålderdomliga ord. Dessutom är meningarna långa och bisatserna många. Huvudregel och undantag blandas i samma mening eller stycke. Hela lagen likaväl som varje paragraf blir svåröverskådlig. Låt mig ta exempel.

Men detta är krångligt för mig i alla fall. Hur skall det då inte vara för alla landets åkare? Den ändringen i förordningen som riksdagen nu skall fatta beslut om är den 32:a ändringen sedan förordningen kom. Eftersom vi motionärer inte har några allvarliga invändningar i sak mot innehållet i propositionen har vi inte yrkat avslag. Vi har i stället begärt att riksdagen skulle uttala att den 33:e ändringen borde vara en fullständig översyn av lagtexten. Trafikutskottet håller tydligen med oss om att det behövs en språklig översyn av lagreglerna. Sedan är det väl något av en ödets ironi att utskottet förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på problemet och inte tycker att motionen behöver föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Innan utskottsbetänkandet har kommit från trycket har vi fått två propositioner till från regeringen med förslag till den 33:e och 34:e ändringen i yrkestrafikförordningen. Vårt yrkande i den här motionen, nämligen att den 33:e ändringen skall bli en fullständig revision av lagen, skulle inte ens teoretiskt kunna bifallas. Innan vår motion behandlats i riksdagen har regeringen nämligen redan kommit med två nya sakändringsförslag. Vi hinner inte med i den här snabba trafiken. Vi har därför väckt en ny motion, där vi utan att våga nämna ordningstalet på ändringen begär ett riksdagsuttalande om att förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik bör ersättas av en lag om yrkesmässig biltrafik, en lag som bör vara skriven på begriplig svenska. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag. Jag får väl återkomma när den 33:e och 34:e ändringen skall behandlas här i riksdagen inom kort.
Herr talman! Jag brister väl inte i aktning och hövlighet mot fru Ahrland om jag i korthet bara säger att utskottet har samma uppfattning som fru Ahrland, ehuru vi inte har uttryckt den uppfattningen på samma drastiska sätt. Vi har emellertid den förhoppningen att det 35:e förslaget kommer att vara något uppsnyggat i detta avseende.
Herr talman! Då haver jag den förhoppningen att vi måtte delgiva regeringen detta, om den icke dessförinnan kommer med det 35:e försla

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 13 föreslår den borgerliga majoriteten att riksdagen skall avslå den socialdemokratiska utskottsgruppsmotionen 1272, där vi kräver dels en utökning av representationen för allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse, dels en utredning om konsumentdelegationens ställning, sammansättning och resurser. Vi har tvingats att vänja oss vid att de borgerliga partierna i regeringsställning konsekvent strävar efter att söka tillgodose de speciella intressegrupper ur vilka dessa partier hämtar sitt stöd. Det gäller också jordbrukspolitiken. Detta upplevde vi i december när vi behandlade riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken, där jordbrukarnas inkomster gjordes till jordbrukspolitikens huvudmål och där förslagen om en utveckling av konsumentintresset i jordbruksförhandlingarna avvisades. Nu upplever vi detta på nytt när vi återkommer med våra krav på en förstärkning av konsumentinflytandet i jordbruksförhandlingarna. Enligt socialdemokratins uppfattning är detta en kortsynt politik, som inte är ägnad att på längre sikt främja de intressen som bör vara jordbrukets. När det gäller jordbrukspolitiken borde situationen dessutom upplevas som något genant för de borgerliga partierna, eftersom våra krav på en utveckling av konsumentintresset i jordbrukspolitiken stöddes av de borgerliga partiernas representanter i jordbruksutredningen. Överläggningarna i jordbruksnämnden mellan producentdelegationen och konsumentdelegationen är av avgörande betydelse för jordbruksprisuppgörelserna och därmed för livsmedelspriserna. Producentdelegationen har en stark förhandlingsapparat, uppbackad av den samlade jordbrukskooperationen. Konsumentintresset är rent allmänt betydligt svårare att organisera och saknar stöd i en samlad organisation. I konsumentdelegationen förekommer dessutom en blandning av ledamöter representerande både egentliga konsumentintressen och förbrukarintressen. Jordbruksförhandlingarna sker efter ett invecklat regelsystem som behärskas av endast ett fåtal personer i landet. Förhandlingarna kompliceras av att jämförelser måste ske mellan löneoch standardutvecklingen för olika löntagarkollektiv och jordbrukarna, som i andra sammanhang följer de regler som gäller för företagargrupperna. Till detta kommer att motparten, jordbrukarkooperationen, omfattar både producenter och förädlingsindustri, där det finns betydande inslag av monopoltendenser, vilket försvårar insyn och överblick. Jordbruksförhandlingarna och den allmänna debatten omkring jordbrukspolitiken skulle enligt vår uppfattning vinna på att konsumentintressena förstärks och att konsumentdelegationen får möjlighet att bedriva en utökad informationsverksamhet. Det är bakgrunden till vårt krav på en översyn av konsumentdelegationen. I ett sådant sammanhang bör man också överväga hur konsumentverket skall kunna få en anknytning till delegationens verksamhet. I allt större utsträckning uppmärksammas kostens betydelse för en allmän folkhälsa. Mot den bakgrunden kommer behovet av en näringsriktig kost att i allt större utsträckning ställa speciella krav på jordbrukspolitikens utformning. Det är viktigt att dessa krav kan tillgodoses. Vi vet att kraven hittills inte nämnvärt påverkat den genomsnittliga konsumtionen i landet. År 1977 tog vårt land initiativ till en resolution i Världshälsoorganisationen, där det klart uttalades att kostfrågorna är vår tids största hälsoproblem, inte bara i u-länder utan också i i-länder. Därför måste hälsoaspekterna vara vägledande för ett lands livsmedelsoch nutritionspolitik. Med hänvisning härtill borde det finnas starka skäl för att se efter i vilken utsträckning dessa krav kan bli inslag i jordbruksöverläggningarna genom att näringsfysiologisk expertis knyts till konsumentdelegationen. Jag förstår inte den borgerliga majoritetens inställning i den här frågan. Här har vi ett förslag som framlades av en enhällig jordbruksutredning och stöddes av samtliga remissinstanser som representerade konsumentintresset. Inte ens motparten LRF anförde invändningar — på den punkten innehåller vår motion beklagligt nog en felaktig uppgift. Men de borgerliga partierna anser sig ändå inte kunna biträda förslaget. Vad är det ni är rädda för? I vår motion tar vi också upp kravet på en utökning av allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse. En sådan utökning föreslogs av den socialdemokratiska regeringen och biträddes då av riksdagen. Men den borgerliga regeringen har inte fullföljt detta riksdagens beslut. Utvecklingen av livsmedelssubventionerna och dessas statsfinansiella konsekvenser har ytterligare understrukit detta behov. Andra skäl för att utöka allmänintressets representation och inflytande i jordbruksnämndens styrelse är att att vi nu går in i en period där det utifrån miljösynpunkter ställs allt hårdare krav på begränsning av användningen av konstgödning och bekämpningsmedel i jordbruksproduktionen. Detta kommer att aktualisera avvägningar mellan dessa miljökrav och kostnader för livsmedelsproduktionen. Med hänsyn härtill bör samhällsintresset ges en större insyn i förhandlingsarbetet. Herr talman! För de stora löntagargrupperna, som genom den borgerliga regeringens politik upplever sänkningar av sin levnadsstandard, är det en omöjlighet att acceptera att andra grupper genom denna politik och genom den borgerliga politiken på andra områden liksom inom jordbrukspolitiken erhåller förbättringar. En garanti mot en fortsättning av denna utveckling är en starkare ställning för samhällsoch konsumentintressena i jordbruksprisförhandlingarna. LRF:s ordförande och andra företrädare för jordbrukskooperationen har i olika sammanhang uttryckt sina livliga förhoppningar om att jordbruket inte ånyo skall komma in som slagträ i de partipolitiska trätorna. Jag kan instämma i denna förhoppning. Detta är också en inställning som har speglat den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Men skall detta krav kunna uppfyllas förutsätter det en ömsesidig respekt mellan producenter och konsumenter och en förståelse för de båda grupperingarnas arbetsförutsättningar. I dag är den borgerliga politiken det största hotet mot en sådan gemensam syn. Därför förutsätter ett uppfyllande av LRF-synpunkterna att de borgerliga partierna avstår från de partipolitiska turerna ute i buskarna och att man respekterar mödosamt framarbetade kompromisser. På dessa områden har den borgerliga majoriteten inte uppfyllt förutsättningarna utan blåst till strid. LRF:s ordförande bör väl därför lämpligen ta ett samtal med de borgerliga partiernas representanter.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

Herr talman! Eftersom LRF:s ordförande inte har tillfälle att uttala sig här i kammaren ber jag att få instämma i alla de kloka ord som Åke Wictorsson har uttalat beträffande hans förträfflighet och hans sätt att uttrycka sig. Det kan jag helt instämma i. Jag vill också instämma i vad Åke Wictorsson säger om värdet av hänsyn och över huvud taget viljan till kompromiss och samförstånd mellan olika grupper i samhället. Däremot vill jag inte hålla med Åke Wictorsson när han påstår att detta endast skulle kunna komma till stånd genom att man ger den ena förhandlingsparten en starkare ställning än den andra. Läget är i dag att det ankommer på regeringen att ta ställning till sammansättningen av och storleken på jordbruksnämnden, dess styrelse, konsumentdelegation osv. I de överläggningar som mer och mer börjar likna förhandlingar har man nu ett läge där de båda parterna är likvärdiga i styrka och där jordbruksnämndens generaldirektör har utslagsröst. Det har fungerat tillfredsställande, och de kompromisser man har kommit fram till har säkert varit mycket lyckliga — det gäller inte minst den senaste avtalsomgången. Jag är därför litet förvånad över att man gör så stor affär av detta krav att ena förhandlingspartens situation absolut skall stärkas. Jag har tittat litet på konsumentdelegationens sammansättning, och jag har funnit att det finns en god förankring av möjligheter till inflytande från LO, TCO, ekonomidepartementet och rättsvårdande myndighet. Delegationen leds av landshövding Cederwall och ledamot är också Grethe Lundblad. Jag tycker att det är att ge delegationen ett allför hårt underbetyg, om man påstår att den inte skulle kunna hävda allmänintresset. Det framstår också som litet underligt, när man här målar ut den lilla grupp — mindre än 4 96 av befolkningen — som jordbrukarna utgör som så enormt stark. Jag tror att Åke Wictorsson och hans partikamrater överdriver den här frågan, och jag vägrar att se den som något tungt stridsämne. Skulle det här systemet verkligen inte fungera — vilket inga tecken hittills har tytt på — eller skulle LO och TCO inte orka plocka fram det utredningsmaterial som konsumentdelegationen behöver, då är det kanske rimligt att regeringen bedömer situationen och gör de förändringar som kan behövas.